Herr talman! Både finansministern och jag håller ju till på Västkusten, men det är väl så att jag bor litet närmare den bohuslänska skärgården och kanske därför har fler tillfällen att studera västkustfiskarnas förhållanden. Det är möjligen därför jag har litet svårt att göra den jämförelse med konstnärerna som finansministern nyss gjorde. Jag har stort intresse för deras arbetsförhållanden, och finansministern och jag har många gånger diskuterat deras skatteförhållanden. Där har på senare tid vissa förbättringar skett, vilket jag hälsar med stor tillfredsställelse. Men det är sällan konstnärerna ligger ute på ”storsjömåleri” halva året och är borta från sina hem, med de speciella förhållanden det för med sig. Inkomstförhållandena är också olika så till vida att konstnärerna har speciella stipendiefonder och speciella regler. Jag tror det är rimligare, som herr Hedin säger, att jämföra sjömännen och de fiskare som ligger ute på fiske och är borta från sina hemkommuner under mycket långa perioder. Jag hoppas därför att vi nästa år kommer fram till skatteregler som tar hänsyn till de speciella förhållanden som fiskarna arbetar under. tiska synpunkter vid lokaliseringspolitiska insatser
Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat statsministern dels om han är beredd att medverka till att industripolitiska synpunkter i högre grad än hittills beaktas vid lokaliseringspolitiska insatser och dels om han är beredd att överväga en överflyttning av handläggningen av det statliga lokaliseringsstödet från arbetsmarknadsverket till industriverket. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. När ansökningar om regionalpolitiskt stöd prövas spelar de arbetsmarknadspolitiska synpunkterna helt naturligt en framträdande roll, eftersom det centrala målet för den regionalpolitiska stödverksamheten är att skapa nya arbetstillfällen i de delar av landet där arbetslösheten och undersysselsättningen är särskilt besvärliga. Därför görs det alltid en noggrann analys av arbetsmarknadsläget i den ort där ett företag som söker lokaliseringsstöd vill etablera sig eller bygga ut verksamheten. Om ansökan gäller ett företag som planerar att flytta verksamheten från en ort till en annan görs motsvarande undersökning av sysselsättningsläget i den ort som företaget avser att lämna. Vid prövningen av lokaliseringsärenden beaktas emellertid också en rad andra faktorer. Sålunda ägnas stor uppmärksamhet åt strukturella förhållanden och marknadsförutsättningarna inom och utom landet. Den organisation som har byggts upp för prövning av ansökningar om regionalpolitiskt stöd svarar också väl mot dessa krav på en allsidig prövning av de enskilda ärendena. Länsstyrelserna, som yttrar sig över ansökningar om regionalpolitiskt stöd, har sålunda genom sina lek mannastyrelser en bred förankring i näringsliv och arbetsmarknad. På samma sätt ger arbetsmarknadsstyrelsens sammansättning och styrelsens kontakter med industriverket och de fackliga organisationerna underlag för att de sysselsättningspolitiska synpunkterna i det enskilda ärendet vägs samman med strukturpolitiska och branschmässiga bedömanden. Sådana ansökningar om lokaliseringsstöd som prövas av Kungl. Maj:t blir föremål för en ytterligare prövning från de synpunkter som interpellanten avser. I ärenden där branschpolitiska bedömningar behövs inhämtas regelmässigt industridepartementets och det berörda fackförbundets synpunkter. I fråga om ansökningar som avser mera betydande investeringar eller som är av mera principiellt intresse sker dessutom alltid ett samråd mellan finansministern, industriministern och inrikesministern. Vad jag nu har redovisat ger vid handen att lokaliseringsärendena inte — som interpellanten antyder — prövas från enbart arbetsmarknadspolitiska synpunkter utan att också andra synpunkter, bl.a. de industripolitiska effekterna, beaktas. Nuvarande ordning för handläggning av ansökningar om regionalpolitiskt stöd ger goda förutsättningar för en allsidig bedömning av de enskilda ärendena. Några förändringar av handläggningsordningen är därför inte aktuella.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Regionalpolitik är en viktig förutsättning för en god hushållning med landets resurser. Den skall möjliggöra en socialt bestämd ekonomisk tillväxtpolitik. Grundläggande för strävandena efter regional utjämning skall vara att öka den enskildes möjligheter att fritt välja arbete och bostadsort. Ytterst menar jag att de statliga insatserna har en stor betydelse för att skapa sysselsättning, och här utgör regionalpolitiken ett viktigt instrument. Även om den första försvarslinjen när det gäller att motverka arbetslöshet och att skapa trygga jobb som bekant går inne i företagen, har det statliga lokaliseringsstödet i form av bidrag och lån sin stora betydelse, och därför spelar det en viktig roll för att skapa sysselsättningstillfällen på olika orter. Det har ju medverkat till att aktivera olika företag som haft det besvärligt. Man har genom lån och bidrag stärkt näringslivets konkurrenskraft, och på så sätt har man kunnat förhindra akuta sysselsättningskriser och kapitalförstöring. Detta visar att de lokaliseringspolitiska insatserna i sin praktiska tillämpning är nära förenade med näringspolitiken, med den regionala planeringen och med sysselsättningsskapande åtgärder. Vi kan alltså konstatera — det är vi väl överens om — att den förda politiken i det avseendet har varit betydelsefull. Jag är den förste som vill understryka att den har haft goda effekter. Men det saknas inte heller exempel på motsatsen. Det framgick väl också vid Träindustriarbetareförbundets kongress i september, då dess ordförande, Erik Lehman, riktade ett mycket skarpt angrepp mot utformningen av lokaliseringsstödet. Han sade att det statliga lokaliseringsstödet till träindustrin har bidragit till att det finns låglöneföretag i branschen och krävde bl.a. att företag som får stöd skall göra större motprestationer än nu. Till förbundsordförandens kritik ansluter sig arbetsgivarsidan. — Vi håller med Erik Lehman, säger direktör Olov Landberg i Träindustrins branschorganisation, TIBO. Arbetsmarknadsstyrelsen har för liten kunskap om de företag som får stöd. Det har skett för många missar. Det är alltså tydligt att den organisation som statsrådet hänvisar till som allsidigt sammansatt, med goda kunskaper om sysselsättningsfrågorna, branschfrågorna och marknadsfrågorna och med en mycket bred förankring inte i alla avseenden när det gäller ansökningsärenden har så goda förutsättningar för att göra en allsidig bedömning. Annars skulle väl inte kritiken ha varit så samstämmig från arbetstagare och arbetsgivare mot att träindustrin har fått för mycket lokaliseringsstöd. — Det har lett till en planlös strukturomvandling som inte har gagnat vare sig de anställda eller samhället, sade förbundsordförande Erik Lehman i sitt anförande, och det är verkligen hårda ord. Förbundsordföranden Lehman påpekade också att det av statistiken framgår att på åtta år har branschen fått över en halv miljard i rent stöd, och det måste få återverkningar på strukturomvandlingen.

Från träskobranschen har riktats kritik mot stödetableringar som medfört betydande avsättningssvårigheter för tidigare etablerade företag, som utan lokaliseringsstöd naturligtvis har att förränta ett mycket större upplånat kapital. Ur konkurrenssynpunkt har detta för dem inneburit ett mycket besvärligare läge. Exemplen kunde flerfaldigas, men jag avstår från det. Det är väl mot bakgrunden av tidigare liknande fall som kommerskollegieutredningen kommit till slutsatsen att en annan handläggningsordning var angelägen. KK-utredningen framhöll att arbetsmarknadspolitiken och lokaliseringspolitiken, även om de hör intimt samman, skiljer sig åt när det gäller det nödvändiga bedömningsunderlaget. När det gäller att finna varaktiga lösningar genom livskraftiga företagsetableringar eller företagsutvidgningar är inte kunskaper om arbetsmarknadssituationen avgörande. I stället är det fråga om att kunna bedöma lokaliseringsprojektets ekonomiska avkastning, företagsledningens kompetens, marknadssituationen i stort osv., ansåg KK-utredningen. Men också mellan lokaliseringspolitik och näringspolitik råder ett nära samband. Tonvikten ligger i båda fallen på insatser för att skapa permanenta och trygga sysselsättningstillfällen. Detta samband utgjorde också själva utgångspunkten för kommerskollegieutredningens förslag att lokaliseringsstödet skulle föras över till industriverket. — Vad som nu krävs är framför allt att ge lokaliseringspolitiken en mer offensiv prägel, innebärande att stödåtgärderna närmare inordnas i en aktiv näringspolitik och samordnas med statsmakternas övriga insatser på området, framhöll utredningen. I detta avseende knöt KK-utredningen an till lokaliseringsutredningen, som menade att lokaliseringsstödet inte längre bör betraktas som ett i huvudsak sysselsättningspolitiskt medel. Lokaliseringspolitiken bör i stället ingå som en bland många andra åtgärder för en aktiv näringspolitik och samordnas med statsmakternas övriga insatser på området.

Strävan bör vara att industridepartementet görs till enda överinstans. Den nuvarande besvärande splittringen med avseende på verkställande och utredande funktioner kan, enligt LO, förmodligen förklaras av frånvaron av ett effektivt fungerande verk under industridepartementet. Nu fick vi ju från den 1 juli ett industriverk under industridepartementet. Vi från folkpartiet aktualiserade denna fråga i samband med att riksdagen behandlade förslaget till det nya industriverket. Vi ansåg i likhet med KK-utredningen att det var naturligt att det nya industriverket blev huvudman för lokaliseringsstödet. Inom industriverket kommer man att få vissa branschgrupper som har att med sin sakkunskap och kompetens göra bedömningar i olika branschfrågor. Genom inplaceringen i verket understryks vidare lokaliseringspolitikens offensiva prägel, samtidigt som förutsättningar skapas för ett nära samspel mellan industripolitik och lokaliseringspolitik. Genom ett sådant samspel ökar enligt min mening förutsättningarna för att de lokaliseringspolitiska åtgärderna skall bli framgångsrika. Vi har ju i många sammanhang haft en debatt om lokaliseringspolitiken, och vi understryker från vårt håll att den är värdefull och har betytt enormt mycket på många orter. Men för en framåtsyftande industripolitik fordras det självfallet att man har grupper som är väl insatta i de olika branschproblemen, i marknadsförutsättningarna och de tekniska framstegen. Jag tror att dessa grupper just inom industriverket, där de får full kapacitet, kommer att ha möjligheter att på ett mera allsidigt sätt göra branschbedömningar. Därför tror jag nog, mot bakgrund av de praktiska resultaten av de olika satsningar som har rönt ganska kraftig kritik, att den nuvarande ordningen inte är alldeles tillfredsställande, trots att statsrådet är rätt nöjd i det avseendet. Jag ställde denna fråga till statsministern, som har att handha dessa spörsmål, om indelningen av departementen. Jag tror att vi inte kommer ifrån nödvändigheten av ett mera enhetligt grepp över näringspolitiken, nu när vi inte kan förlita oss på våra råvaror och vår gamla teknik. Här gäller det att få klart för sig vilka branscher samhället skall vara med och satsa på, så att det inte blir stora felsatsningar, så att inte företag inom andra områden — utanför stödområdet — får problem genom etableringar av statsstödda företag. Det är klart att svårigheter alltid kommer att föreligga. Vi kan inte helt undvika att vissa företag kommer att få marknadsstörningar. Men ändå tror jag att ett enhetligt grepp om dessa frågor, exempelvis i industriverket, skulle vara av utomordentlig betydelse.
Herr talman! Det är klart att det inte kan vara något intresse från statsmakternas sida att flytta arbetslöshet från en ort till en annan, och det undviker man så vitt det över huvud taget är möjligt i lokaliseringspolitiken. Självfallet kan man ha delade meningar om hur lokaliseringspolitiken skall administreras. Nu har emellertid riksdagen bestämt att det är arbetsmarknadsstyrelsen som skall vara den centrala myndigheten. Det finns — som framgick av mitt svar — enligt min mening mycket goda skäl för det — det råder ett starkt samband mellan regionalpolitiken och sysselsättningsfrågorna. Och den ordning som vi har fastställt innebär ju inte att man skall bortse från problemen inom olika branscher. Man skall ta hänsyn till alla de frågor som herr Andersson i Örebro här förde fram. Jag har försökt ta reda på vad som skett under den tid vi fört lokaliseringspolitik och har redan haft överläggningar med en del fackförbund för att höra hur de ser på denna ordning. De får nämligen yttra sig i varje lokaliseringsärende. Och jag kanske bör framhålla att mellan ordföranden i Träindustriarbetareförbundet och oss råder i dag inga delade meningar — den ordning som tillämpas är enligt hans åsikt nu helt tillfredsställande. Jag tror att man har överdrivit mycket då man från tiska synpunkter vid lokaliseringspolitiska insatser tiska synpunkter vid lokaliseringspolitiska insatser arbetsgivarhåll talat om en massa missar. Det har avgjorts ett tusental ärenden, och det är klart att någon gång kan man göra en felbedömning, även om man anlitar industriverket och även om man anlitar alla tänkbara experter i de olika branscherna. Men man får ta vissa risker, för den här lokaliseringspolitiken betyder så oändligt mycket för sysselsättningen i de ”svåra” delarna av vårt land. Ibland kan man naturligtvis göra en miss, men det kan bero på att omständigheter har dykt upp som varken industriverket eller någon annan kunde förutse. Jag menar alltså att den ordning som nu gäller för lokaliseringspolitiken är tillfredsställande, och den ordningen är sådan att man självfallet skall utnyttja all den erfarenhet som industriverket kan skaffa sig.
Herr talman! Det framgick av statsrådets replik att Erik Lehman var nöjd med den nuvarande ordningen, och det innebär väl att han inte var nöjd med den tidigare ordningen. Jag har refererat till vad Erik Lehman sagt och jag har också redovisat statistik som jag fått från riksdagens upplysningstjänst när det gäller de olika branscher som har fått stöd. Det är klart att felbedömningar kan göras — jag håller gärna med om det — för ingen är alldeles felfri. Men kommerskollegieutredningen, som bestod av mycken sakkunskap, hade ändå en rätt klar bild av den här frågan. På samma sätt var det med Landsorganisationen, som också besitter kunskaper som är väl värda att beakta när det gäller industripolitik. Men man hade också den uppfattningen att det skulle vara ett enhetligt verk som sysslade med den mera övergripande näringspolitiken i enlighet med statsmakternas intentioner. Nå, vi har det som vi har det i dag. Men vi har också under de senaste åren varit utsatta för ovanligt besvärliga påfrestningar i lågkonjunkturen. Det har medfört en arbetslöshet av dimensioner som vi inte mött under efterkrigstiden. När konjunkturen vände stod det klart att de här bestämda sysselsättningsproblemen skulle kvarstå olösta, och det är därför så otroligt viktigt att vi vet vilka branscher vi skall satsa på. Vi måste ha grupper med sakkunskap som jobbar med dessa problem, så att även om det vi satsar på inte ger hundraprocentig utdelning det ändå kan skapa trygga jobb åt människor i framtiden. Den nya teknik som slagit igenom i de svenska företagen, där man haft full sysselsättning, t.ex. inom råvaruproduktionen och inom våra basindustrier, innebär ju att de inte behöver så mycket folk. Mekaniseringen drivs mycket längre än tidigare. Därför fordras det att man för framtiden satsar på sådant som skapar tillfredsställande trygghet i jobbet. Min uppfattning är alltså fortfarande den att just satsningen på framåtsyftande näringspolitiska mål är nödvändig.
Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig om jag är beredd att redovisa min principiella syn på den enligt hans mening ökande egenregiverksamheten inom offentligt byggande samt vilka åtgärder jag avser att vidta för att minska egenregibyggandet. Eftersom interpellationen har ställts till mig begränsar jag mitt svar i huvudsak till arbetsmarknadsverkets byggande verksamhet trots att interpellanten tar upp allt offentligt byggande. Under budgetåret 1972/73 beslutades om beredskapsarbeten inom byggsektorn som innebar investeringar för drygt 2 miljarder kronor. Av denna totala volym utfördes arbeten för 463 miljoner kronor genom arbetsmarknadsstyrelsens försorg. Därav lämnade arbetsmarknadsstyrelsen ut arbeten på entreprenad för 104 miljoner kronor. Det bör noteras att arbetsförmedlingen anvisar arbetskraft till alla beredskapsarbeten oberoende av regiform. Av de arbeten för 359 miljoner kronor som AMS utförde i egen regi var en tredjedel av sådan karaktär att de inte lämpar sig för entreprenad. Det var arbeten för speciella grupper av arbetslösa med psykiska, sociala eller andra handikapp. Även dessa arbeten får emellertid betydelse för vissa underentreprenörer på de orter där de bedrivs. Ett skäl till att beredskapsarbeten, som inte avser svårplacerade, i viss omfattning bedrivs i egen regi är kravet på snabb igångsättning samt möjligheten att med kort varsel avbryta och återuppta arbetena. Ett annat skäl, som herr Wennerfors själv lägger stor vikt vid, är kostnadskontrollen. Arbeten i egen regi skapar underlag för jämförelser och bedömningar av kostnadsutvecklingen vid entreprenadarbeten. Enligt min uppfattning har verksamheten inte varit onödigt omfattande. Hur stor omfattning egenregiverksamheten bör ha måste förbli en allmän avvägningsfråga.
Herr talman! När min fru och jag köper mat, så gör vi det i den livsmedelsbutik där maten är bäst och billigast och där servicen är bra osv. Så gör också de allra flesta svenskar. Säkerligen gör fru Bengtsson på samma sätt och likaså herr statsrådet Bengtsson själv, när han köper mat. Vi vet också alla vad som händer när den enda livsmedelshallen i ett bostadsområde får konkurrens; det spelar ingen roll om det gäller en Konsumbutik, en ICA-butik eller ett varuhus av något slag. Huvudsaken är att konsumenten har valfrihet. Konkurrens mellan inköpsställen ger goda varor till låga priser. De anställda i respektive butik anstränger sig ofta litet extra för att konsumenten skall trivas och bli nöjd med servicen och köpet. Detta gör vi som enskilda konsumenter. Men hur gör man i storhushållen, i skolor eller vid sjukhus och regementen? Ja, självklart begär man in anbud och väljer sedan bland dem. Hur gör intendenten när han skall köpa uniformer åt de värnpliktiga? Jo, han begär in anbud, och han väljer det som är bäst med tanke på pris och kvalitet m.m. Och hur gör villaägaren — det kan vara statsrådet eller jag — som måste byta ut det gamla värme-, vattenoch avloppssystemet eller bygga till ett garage? Ja, de allra flesta kloka villaägare begär in anbud, som de så småningom väljer bland. Och hur gör byggherren — det kan vara en person eller det kan vara staten i form av ett statligt verk, t.ex. SJ, vägverket, televerket eller liknande? Eller hur gör en enskild som tänker bygga 100 radhus eller två höghus, en väg, en bro, en fabriksbyggnad eller en ny ladugård? Självfallet begär den kloke byggherren in anbud som han väljer bland. Så självklart som jag vill beskriva det var det förr, men det är det tydligen inte i dag. Därför tvingas jag att ta kammarens tid i anspråk för en interpellationsdebatt. När statliga och kommunala investeringar görs i vägar, vatten och avlopp, hus, m.m., bedriver numera stat och kommun i allt större utsträckning denna verksamhet med egen personal — i egen regi, som vi säger. Man begär alltså inte in anbud från olika företag i byggnadsoch anläggningsindustrin, som man gjorde förr. Man väljer således inte bland olika företag som vill göra sitt allra bästa till lägsta kostnad. Nej, man negligerar kostnads-, kvalitetsoch kontrollaspekten. Plötsligt har man glömt vad konkurrens mellan olika företag betyder. Man låter monopolistiskt den egna produktionsavdelningen göra jobbet, ofta på löpande räkning, förmodar jag. Vad säger då exempelvis kommunens revisor eller riksdagens revisorer om det här? Vad säger skattebetalarna? Vad säger regeringen? Vad regeringen säger återfinner vi i svaret på min interpellation. Jag ber att få tacka herr statsrådet för detta svar. Jag vill först beklaga att svaret begränsar sig till arbetsmarknadsverkets byggande verksamhet. Jag vet inte om det beror på en nedvärdering av problemet eller om det beror på regeringens bekymmer med andra tidsödande frågor just nu. Jag hoppas ändå att min interpellation och eventuellt andra nödvändiga påstötningar så småningom skall göra nytta. ”Under budgetåret 1972/73 beslutades om beredskapsarbeten inom byggsektorn”, säger departementschefen, och begränsar sig alltså här till arbetsmarknadsverket, ”som innebar investeringar för drygt 2 miljarder kronor. Av denna totala volym utfördes arbeten för 463 miljoner kronor genom arbetsmarknadsstyrelsens försorg.” Av dessa 463 miljoner kronor utförde AMS arbeten för 359 miljoner kronor i egen regi. Resten, 104 miljoner kronor, tog man in anbud på, dvs. lämnade ut det på entreprenad. AMS egenregiverksamhet omfattade således 77 procent av den totala verksamheten. 77 procent är en omfattande verksamhet. Men ämnar man minska eller öka den andelen? Det hade varit värdefullt om statsrådet hade sagt någonting härom. Enligt mina källor ökar egenregiverksamheten, vilket jag anser vara högst oroande. År 1971 73, var alltså siffran 77 procent. Vad blir det då under innevarande budgetår, dvs. 1973/74? Och vad har ni för avsikter för kommande år, herr statsråd? Statsrådet påpekar i sitt svar att en tredjedel av egenregiverksamheten, ca 120 miljoner, hade en sådan karaktär att den inte lämpade sig att lämna ut på entreprenad. Det var nämligen arbeten för speciella grupper av arbetslösa med psykiska, sociala eller andra handikapp. Det är en acceptabel motivering. Men man skulle kunna ifrågasätta om alla dessa människor med nedsatt arbetsförmåga skall sysselsättas av AMS. Säkerligen finns det många som skulle finna det meningsfullare att ingå i den normala produktionen. Jag skulle vilja ställa frågan, om AMS verkligen diskuterat den här saken rejält med näringslivet och näringslivets representanter. Är man på regeringshåll på det klara med att regeringens misslyckanden under senare år med den ekonomiska politiken, med tillväxtfrågorna, med näringspolitiken och med sysselsättningsfrågorna just drabbar dessa människor? I ett expansivt, stabilt, konkurrenskraftigt och vinstgivande företag, liksom i hela det svenska näringslivet, skall det finnas utrymme för en stor del av dessa handikappade människor. Men detta är, herr talman, ett delproblem som får behandlas i andra sammanhang. Bl. a. kommer det väl att behandlas i morgon, då riksdagen skall besluta om anställningstryggheten. Vidare pekar herr statsrådet på ett annat skäl för egenregiverksamheten. Beredskapsarbeten kräver snabb igångsättning, säger statsrådet. Man måste med kort varsel kunna avbryta och återuppta arbeten. Det är ett obestyrkt påstående. Vad grundar statsrådet sitt påstående på? Man har i branschen, enligt vad jag har hört, försökt ta reda på hur det verkligen förhåller sig, och i de försöksvis gjorda undersökningarna har inte AMS visat sig vara särskilt snabb i starten. Jag är medveten om att även dessa undersökningar kan betraktas som obestyrkta påståenden, men det tycks ta lika lång tid att komma i gång oavsett om det gäller egenregiarbeten eller entreprenadarbeten. En möjlighet att i någon mån göra igångsättningen snabbare är att förmå kommunerna att förbättra sin planeringsberedskap. Det problemet har tre elever på Handelshögskolan i Stockholm behandlat i en trebetygsuppsats. De studerade en mängd kommuner i det här avseendet, och de ansåg sig kunna styrka — observera, herr statsråd, att jag uttalar mig försiktigt — att kommunernas planeringsberedskap inte var tillfredsställande, och det är möjligt att en hel del kan göras därvidlag. Så till kostnadskontrollen. Det är faktiskt uppseendeväckande att landet har en arbetsminister som i ett interpellationssvar säger: ”Arbeten i egenregi skapar underlag för jämförelser och bedömningar av kostnadsutvecklingen vid entreprenadarbeten.” Vad är det för slags underlag? Är underlaget tillfredsställande? Det tycker jag att herr statsrådet skall svara på. Svara inte så kryptiskt. Kan man göra fullt tillfredsställande jämförelser och tillfredsställande bedömningar av kostnadsutvecklingen? Inte tror väl herr statsrådet själv på den här myten om självkostnad? Inte så mycket för herr statsrådets skull som för landets skull måste jag ändå tolka formuleringen välvilligt och positivt, men det vore värdefullt om herr statsrådet redan vid det här tillfället uttalade sig litet klarare. Slutligen säger statsrådet Bengtsson att egenregiverksamheten inte varit onödigt omfattande. Återigen ett mycket försiktigt uttalande. Jag vill veta hur det skall bli i fortsättningen, och det är många som skulle bli tacksamma för ett klart besked. Kostnaden för den totala offentliga egenregiverksamheten — nu räknar jag alltså ihop AMS med allt det andra — var 1970/71 6 miljarder kronor, och den är väl i stort sett lika stor fortfarande. Verksamheten ökade från det budgetåret till nästa med mellan 5 och 7 procent. Det har jag belyst på olika sätt i interpellationen, och jag skall inte nu upprepa alla vinklingarna på problemet. Jag ber bara herr statsrådet svara på frågan: Är det verkligen regeringens avsikt att den statliga egenregiverksamheten skall öka under de närmaste åren, och — om svaret är ja eller ett kryptiskt ja — i så fall med hur mycket? Herr talman! Slutligen ber jag att få protestera mot slöseri med skattebetalarnas pengar, men framför allt protesterar jag mot att vi inte vet hur omfattande slöseriet är beträffande den här egenregiverksamheten.
Herr talman! Det är inte min mening att försvara slöseri med skattebetalarnas medel, och jag vågar påstå att något sådant inte heller förekommer. Jag vet inte vilken erfarenhet herr Wennerfors har av kommunalpolitisk verksamhet, men att försöka göra troligt att våra kommunalmän skulle vara lättsinniga när det gäller den egna verksamheten skulle jag aldrig våga mig på. Jag vet av egen erfarenhet hur noga man ute i kommunerna är även med den egna verksamheten. Att jag nu har begränsat mitt svar till arbetsmarknadsstyrelsens verksamhet är förklarligt, eftersom det är den verksamheten som ligger under inrikesdepartementet och frågan var ställd till min företrädare i ämbetet. Jag skall bara ta upp ett par av de frågor som herr Wennerfors har berört. Först och främst sade jag i mitt svar att vi inom byggnadssektorn under budgetåret 1972/73 beslutade om beredskapsarbeten för drygt 2 miljarder kronor. Det var av de två miljarderna som arbetsmarknadsstyrelsen i egen regi utförde arbeten för 463 miljoner kronor, varav arbeten för 104 miljoner kronor lämnades ut på entreprenad. Resten av dessa pengar har vi anvisat för byggande för kommunala reningsverk och för liknande ändamål — beredskapsarbeten av andra slag, tidigareläggning av statligt byggande och stimulans till ökat kommunalt byggande av reningsverk. Dessa arbeten har mycket ofta — jag vågar påstå praktiskt taget 100-procentigt — utförts på entreprenad. Ytterst få kommuner har byggt reningsverk i egen regi. En mycket stor del av denna verksamhet bedrivs alltså i egen regi, men det är en större del därav som har utförts på entreprenad. Detta belyses också av de aktuella siffror som framtagits av statistiska centralbyrån, som den 15 i varje månad samlar uppgifter på hur många som är entreprenörsanställda och hur många som är anställda i statlig tjänst. De senaste uppgifterna är från den 15 oktober. Då var inom den statliga byggnadsverksamheten sysselsatta 16 400 personer. Det är riktigt att det är en ökning med 800 jämfört med oktober förra året, men det var en mycket större ökning på den privata sektorn. I oktober i fjol var det 7 000 entreprenörsanställda och i oktober i år 8 100. Det är alltså felaktigt att säga att antalet entreprenörsanställda har minskat. Jag är medveten om att branschen har problem, vilket hör samman med att den har vuxit mycket starkt. De problemen har vi haft känning av en längre tid. Det har varit lätt att bli entreprenör och köpa sig maskiner. Den här branschen har bantningsproblem, som vi måste hjälpa till med. Men att arbetsmarknadsstyrelsen även i framtiden måste bedriva verksamhet i egenregi är nödvändigt. Det påståendet baserar jag på egen erfarenhet, inhämtad under många år. Det finns betydande grupper av sökande som inte får anställning på den öppna marknaden, t.ex. hos entreprenörsföretagen. Även om man i arbetsmarknadsstyrelsen sätter sig ner och resonerar med dessa, lyckas det inte, därför att det ställs större krav på arbetskraften där än vad som motsvarar de krav arbetsmarknadsstyrelsen måste ställa på de personer arbetsmarknadsstyrelsen tar hand om. Detta är alltså helt avgörande för att arbetsmarknadsstyrelsen även i framtiden måste bedriva egenregiverksamhet. Det är väl helt omöjligt för mig att i kvantitativa termer ange hur omfattande den här verksamheten skall vara i framtiden — det får behovet avgöra. Vi för ju politik utifrån behovet; finns det behov av ökad verksamhet i egen regi är jag beredd att medverka till den, är behovet mindre kan vi också minska verksamheten i egen regi. Stora kommuner har byggt upp en viss kår av reparatörer och anläggningsarbetare av skilda slag som naturligtvis utför erforderliga arbeten i egen regi. Det skulle te sig väldigt underligt om kommunen sade till sina anställda: ”Ni får inte göra det här jobbet, för ni gör det sämre och dyrare, och vi kan inte kontrollera er, utan det skall vi lämna ut på entreprenad.” Det skulle verka helt hårresande. När en kommun har en kår som utför anläggningsoch byggnadsarbeten måste det naturligtvis vara kommunen obetaget att använda den kåren. Att påstå att det blir dyrare och sämre och svårare att kontrollera är helt orimligt.
Herr talman! Oavsett om jag är kommunalman, riksdagsman, statsråd eller vad jag sysslar med i politiken måste jag hela tiden ha ögonen på kostnadsutvecklingen. Det måste man ha ute i arbetslivet, och då måste vi som sysslar med politik också ha det. Och jag menar att vi får inte tillräcklig kunskap om vad som sker med kostnadsutvecklingen, när vi struntar i de gamla reglerna om konkurrens och inte infordrar anbud från olika företag. Statsrådet nämnde någon kommun som byggde ett reningsverk eller vad det var. Jag har många exempel där kommuner bedriver verksamhet i egen regi och dels tar arbeten från företag som säkert skulle utföra dem väl så bra, dels utvidgar en verksamhet som man inte riktigt vet vad den kostar. Jag har ett sådant exempel från Falun, där kommunen lämnade ut ett arbete till vägverket utan att begära in anbud från andra. Jag har liknande exempel från Karlskoga, där man gjorde på samma sätt. När man skulle bygga en del av E 18 lämnade man arbetet direkt till vägverket. Det rörde sig om en byggnadskostnad på upp till 17 miljoner kronor, så det var inget litet projekt, och jag tror att det hade varit värdefullt om det hade lämnats ut på entreprenad. Jag har uppgifter från Göteborg, där man beräknar att egenregiverksamheten skall öka under de kommande åren och att de arbeten som skall lämnas ut på entreprenad skall minska ända ned till 5 miljoner kronor 1975. Samtidigt låter man gatunämnden i kommunen ta uppdrag utanför Göteborgs kommun. Där förhandlar man alltså med sig själv om priset. Man genomför arbetet utan att veta om någon annan kan göra det till en lägre kostnad, man utövar själv kontrollen. Och vad gör man om det går på sned? Om det går på sned när man har låtit ett sådant här uppdrag utföras på entreprenad kan man vidta en hel del åtgärder, men går det på sned inom den egna verksamheten är det bara att släta över och gå vidare och låta skattebetalarna betala kalaset. Det har vi en mängd exempel på just inom byggsektorn. Sedan försöker statsrådet vänligt svara på frågan om hur mycket den här verksamheten skall öka eller vad som skall hända med den i fortsättningen. Jag får inget annat svar än att statsrådet säger att det beror på behovet. Det är ju inte ett särskilt upplysande svar. Egentligen är detta inte kärnpunkten i den här frågan som jag väckt, utan det är principen: om vi skall fortsätta med en verksamhet där vi inte vet särskilt mycket om kostnaderna. Jag vill förorda att statsrådet tittar över det här och tillsammans med kolleger i regeringen så småningom kommer underfund med att vi kan gå tillbaka till det gamla systemet med att ta in anbud och lämna ut uppdrag på entreprenad. Vi skall låta konkurrensen hjälpa oss att få ner kostnaderna så mycket som möjligt. Herr statsrådet säger slutligen att kommunen väl inte kan avskeda folk; vägverket och en hel del andra statliga offentliga uppdragsgivare kan väl inte bara avskeda folk. Nej, men det gäller ju samma sak för de enskilda företagen. Och vad värre är: de offentliga företagen tar uppgifterna från de enskilda företagen och ställer dem i en mycket besvärligare situation. Det är inte heller meningen att vi skall avveckla det hela abrupt, varken för den ena eller den andra. Här skall man naturligtvis låta avvecklingen bli så mjuk som möjligt oavsett om det gäller en kommun, staten eller ett enskilt företag.
Herr talman! Jag är självfallet på intet sätt beredd att medverka till en lagstiftning som skulle begränsa kommunernas självbestämmanderätt. Om kommunerna finner det förenligt med sina intressen att ha egenregiverksamhet som en del kommuner sedan mycket länge haft skall det vara dem helt obetaget. Det kommer aldrig att falla mig in att ta ifrån kommunerna denna rättighet. Herr Wennerfors säger nu, att man inte vet någonting om kostnaderna för det som byggs i egen regi. Jag har försökt att begränsa mig till det som jag har ansvar för, nämligen beredskapsarbeten som i stor utsträckning lämnas ut på entreprenad. När kommunerna under de här åren byggt en hel rad reningsverk har man lämnat ut de uppdragen på entreprenad. Vi har där varit väldigt noga med kostnaderna och det har även kommunerna varit, eftersom de själva får betala en del av kostnaderna. Det är inte heller så att man inte vet någonting om kostnaderna. Man vet mycket väl hur det ligger till på kostnadssidan. Det kan vara alldeles utmärkt med egenregiverksamhet. Staten och kommunerna har nämligen då möjlighet att bedöma anbud av erfarenhet från egen verksamhet. Jag vill sluta med att säga att staten sett det som en garanti för att beredskapsarbetena blir utförda på ett så ekonomiskt fördelaktigt sätt som det över huvud taget är möjligt genom att kommunen normalt får bidra med största andelen av kostnaden. Däri ligger ett påtryckningsmedel — kommunerna ser till att de får ut så mycket som möjligt eftersom de får betala en så pass stor del av kostnaderna.
Herr talman! Herr statsrådet försäkrar mig att han inte är beredd att medverka till någon lagstiftning som skulle inskränka kommunernas självbestämmanderätt. Det har ju inte på något sätt varit min avsikt. Jag tror över huvud taget inte att vi skall lösa detta genom en lagstiftning utan på andra sätt. Självfallet skall vi inte inskränka kommunernas självbestämmanderätt. Nästa punkt är intressantare. Man vet inte något om kostnaderna, har jag sagt. Då säger statsrådet att det vet man visst, och så påstår han att han vet särskilt mycket om det område som han är ansvarig för. Han hänvisar till svaret i vilket nämnts att man beslöt om beredskapsarbeten för 2 miljarder kronor. Sedan framgår det att 104 miljoner kronor gäller arbeten i egen regi. I varje fall är det skrivet så. 463 miljoner kronor var sådana arbeten som utfördes genom arbetsmarknadsstyrelsens försorg. I den posten ingår de 104 miljoner kronor som lämnats ut på entreprenad. Arbeten har utförts i egen regi för 359 miljoner kronor och det ger resultatet 77 procent. Statsrådet säger att det mesta lämnas ut på entreprenad. Det framgår inte av svaret, i så fall har herr statsrådet missuppfattat sitt eget svar. Jag har kontrollerat de här uppgifterna och såvitt jag kan se stämmer de. Jag har jämfört dem med siffrorna för budgetåret innan. Som jag tidigare sagt var det en ökning från förra året till i år. Förrförra året omfattade egenregiverksamheten 66 procent, för det år vi rör oss med nu, som min interpellation gällde, är siffran 77 procent. Den har ökat även när det gäller AMS. Det är inte riktigt klart vad statsrådet egentligen menar med sitt svar. Såvitt jag kan förstå har den här verksamheten sammanfattningsvis ökat under de senare åren och det ser jag som ytterst oroande med tanke på kostnadsutvecklingen och med tanke på skattebetalarnas pengar.

Herr talman! Herr Olsson i Stockholm har frågat socialministern om regeringen är beredd att med stöd av den av vårriksdagen antagna lagen om hälsooch miljöfarliga varor meddela förbud mot användningen av asbest och asbestmaterial. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Frågan om förbud mot användning av asbest debatterades i december i fjol i riksdagen i anledning av en motion i ämnet. En grundlig utredning av socialutskottet redovisad i dess betänkande 1972:40 föregick debatten. Motionen avslogs under hänvisning till att det skulle vara principiellt otillfredsställande att införa en förbudslagstiftning i kombination med sådana långtgående dispensmöjligheter som fordrades med hänsyn till att ersättningsmaterial för asbest inte finns inom vissa sektorer. Socialutskottet framhöll också att det i fråga om andra hälsofarliga varor visat sig möjligt att nå goda resultat genom stränga arbetarskyddsföreskrifter i förening med noggrann kontroll från arbetarskyddsmyndigheternas sida och att denna väg borde väljas också beträffande asbest. I anslutning härtill vill jag nämna att arbetarskyddsstyrelsen har utarbetat förslag till nya asbestanvisningar som innebär en betydande skärpning av bestämmelserna för arbete med asbest och asbesthaltigt material. Bl. a. innebär förslaget i praktiken ett förbud mot användning av s.k. sprutasbest liksom mot övrig dammande bearbetning av asbest och asbesthaltigt material på t.ex. en byggarbetsplats. Anvisningsförslaget har varit på remiss hos bl.a. arbetsmarknadens partsorganisationer. Arbetet med de nya anvisningarna är nu i slutskedet och man kan alltså emotse att hanteringen av asbest och asbestprodukter kommer att minska och att de direkt hälsofarliga hanteringsmomenten förbjuds med stöd av arbetarskyddslagstiftningen. Möjligheterna att övervaka att skärpta regler på området följs har successivt förbättrats och kommer att förbättras ytterligare genom den utbyggnad av yrkesinspektionen som pågår. Restriktioner för användningen av asbest kan även genomföras inom ramen för lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor. Med hänsyn till de uppgifter produktkontrollnämnden lämnat mig finns dock inte för närvarande tillräckligt underlag härför. Vid en bedömning av behovet att tillämpa denna lagstiftning bör resultaten av arbetarskyddsmyndigheternas åtgärder beaktas.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern för svaret på min interpellation. Om innehållet i detsamma är dock åtskilligt att säga. Inget väsentligt 105 nytt har kommit fram utöver det som uttalades av socialutskottets majoritet förra året angående en motion med förslag om förbud mot asbest. Jag har i interpellationen frågat om regeringen var beredd att använda den nya lagen om förbud mot hälsooch miljöfarliga produkter för att förbjuda asbest, men svaret är nej. Man måste då fråga sig vad det är för mening med att stifta lagar om dessa inte används till vad de rimligen måste vara avsedda för. Asbest framkallar sjukdomen asbestos, en form av dammlunga och därtill den allvarligaste formen. Vidare ökar risken efter inandning av asbestdamm för lungoch lungsäckscancer avsevärt. Det finns olika grader av asbestos beroende på i vilken utsträckning arbetaren varit utsatt för dammningen och i hur stora koncentrationer asbestdammet förekommit. Sjukdomsbilden är minskad arbetsförmåga och ständig andfåddhet på grund av nedsatt syreupptagningsförmåga. I allvarliga fall är sjukdomen svårt invalidiserande, och enligt en rapport som jag nyligen läst angående en kakelsättare, som plötsligt förlorade medvetandet, kan den även leda till hjärntumörer. Om skadorna är av lindrigare art, dvs. förekomsten av asbestpartiklar inte är så omfattande, brukar ändå hjärtat efter hand bli överansträngt på grund av minskad syrsättning i blodet. En annan allvarlig sida av problemet är att skadeverkningarna inte visar sig förrän 15—20 år efter kontakten med asbestdammet. Detta leder till att en kartläggning av sjukdomen är svår och att det är omöjligt att få fram statistiskt underlag nu när man 65 år efter upptäckten av asbestos från olika myndigheters sida börjat intressera sig för problemet. Det är kanske detta statistika underlag som regeringen vill skaffa fram genom att vägra att förbjuda användningen av asbest? De som uttalat att man inte har tillräckligt vetenskapligt underlag för att asbest skulle vara sjukdomsframkallande, kan inte tas på allvar efter alla de internationella erfarenheter som finns och redovisats i pressen. Asbest är farlig främst när den finns i form av damm. "Den används i stora delar av industrin, främst inom byggnadsindustri. Där används den övervägande delen som brandskyddsisolering av stålstommar men också som värmeisolering av rör och ventilationstrummor. Teknikerna inom byggnadsindustrin medger att materialet på samtliga dessa områden mycket väl kan ersättas av andra, tekniskt likvärdiga produkter. Därför har också Byggnadsentreprenörföreningen med hänsyn till de allvarliga medicinska konsekvenserna tillstyrkt förbud mot användning av asbest i fri form. Men regeringen och riksdagens majoritet anser det inte nödvändigt med förbud. Det borde vara en tankeställare för socialdemokraterna, att en arbetsgivarorganisation får framstå som mera progressiv och mera humant inställd till arbetare som löper risk att yrkesskadas än partiets företrädare i riksdagen. Herr talman! Jag vill också ge inrikesministern en beskrivning av hur det fungerar ute på byggarbetsplatserna. För direktsprutning har det funnits skyddsbestämmelser i ganska lång tid. Det är främst bestämmelser om att man skall ha andningsskydd i form av mask. Det har väl i stort sett fungerat, även om jag vet att många sprutare inte använt masken på grund av att den är obehaglig och de inte varit tillräckligt upplysta om farorna. Problemet uppstår dock med dem som skall ta reda på spillet. För dem har det inte funnits några som helst bestämmelser, och det har inte funnits någon upplysning heller. Det är bara några år sedan som jag stod på en stor arbetsplats där man brandskyddsisolerade hela stålstommen genom sprutning. Det var så dammigt att vi knappast kunde se vad vi gjorde. Ingen visste att det var farligt — man hade inte upplyst om det. Det var emellertid så obehagligt och så svårt att driva arbetet och få det att fungera tillfredsställande, att vi hemställde om att slippa arbeta i dammet. Det gick man inte med på, och jag antar att om vi hade strejkat eller vägrat arbeta, hade vi blivit stämda till arbetsdomstolen och fått ett par hundra kronor i böter och eventuellt avsked. Det var 1966. År 1968 var det precis samma sak på en annan stor arbetsplats. Där lyckades vi få en uppgörelse om att sprutning endast skulle ske på våra raster och att man dessemellan skulle upphöra med själva sprutningen. Jag tror att de isolerare som följer skyddsbestämmelserna klarar sig bättre än vi gjorde. Asbesten är vattenbunden och trillar ganska fort ned, men när den väl torkat upp, sopas den ihop i kärror och tippas ned genom trummor som sopmaterial. Det dammar också ut på gatan. Jag vet inte vilka konsekvenser detta kan ha, men det finns en utredning som visar att exempelvis i Malmö även allmänheten, som inte står på arbetsplatsen, har asbetspartiklar i lungorna. Det talas i svaret om skärpning av asbestbestämmelserna. Man är väl inne på att förhindra sprutning. Det är inte ett rent förbud men skulle i praktiken innebära förbud, och det är väl tacknämligt i och för sig. Men kvar står all kapning och alla kapmaskiner där det dammar. Det finns inte samma möjligheter som på en fast industri att ha ständig luftkonditionering, och det finns heller inga möjligheter att mäta gränsvärden. Jag undrar vilka som skulle springa och mäta gränsvärden för damm på byggarbetsplatserna. Arbetarskyddsstyrelsen säger i sitt remissutlåtande till förra årets betänkande från socialutskottet angående asbest att man anser att asbest bör ersättas av andra material. Det är minst sagt horribelt att ett organ för arbetarskyddet använder sådana formuleringar. Förmodligen har jag själv asbestpartiklar i lungorna, och skadornas omfattning kommer kanske att visa sig i framtiden. Därom vet man ingenting, och det är ingenting att göra åt det, men man kunde åtminstone i fortsättningen försöka skydda byggnadsarbetarna från den här faran. En annan passus i svaret som jag fäster mig vid är att tillsättande av fler tjänster inom yrkesinspektionen skulle leda till förbättring på området. Det är med förlov sagt okunnigt. Om det i hela Storstockholmsområdet finns en enda yrkesinspektör på byggnadssidan och om man fördubblar antalet tjänster eller tiodubblar det — vilket det inte alls är frågan om — så har det i alla fall ingen effekt på hanteringen av asbestprodukter. Det måste självfallet finnas bestämmelser om förbud mot asbest på samma sätt som det finns föreskrifter om skyddsräcken osv. Arbetsgivarna måste vara skyldiga att följa anvisningar.

Herr talman! Jag har svårt att förstå vad som sagts i svaret om att lagen om hälsooch miljöfarliga varor inte kan tillämpas redan nu. Det skulle inte finnas tillräckligt underlag, utan man måste vänta tills man fått resultat av arbetarskyddsmyndigheternas åtgärder. Meningen är väl att antyda att man ännu inte vet säkert vad som erfordras för att en person skall bli sjuk av asbestdamm, men i så fall måste man avvakta nya resultat om praktiskt taget alla kända sjukdomar, innan man vidtar förebyggande åtgärder. Forskningen blir som bekant aldrig färdig. Det kommer ständigt att finnas nya saker att upptäcka. Vi vet inte med säkerhet hur asbestdammet åstadkommer lungsjukdomar. Dammhalten i luften spelar tydligen en avsevärd roll, likaså längden av den tid man är exponerad, dvs. hur lång tid man andas in dammet. Sannolikt är det också viktigt hur länge dammet ligger kvar och verkar i lungorna och andra vävnader. En stor akut dos under en förhållandevis kort tid kan möjligen ge samma sjukdomsbild efter några decennier som små dagliga doser under lång tid. Vidare vet man att asbesttypen spelar en betydande roll. Men att man fortfarande inte har klarat ut alla detaljer kan rimligen inte vara det avgörande.

Också släktingar som har fått asbestdamm i bostaden och människor som bor i närheten av asbestdammande platser kan få samma sjukdomsbild. Vi har emellertid redan ett stort material i form av undersökningar som gjorts beträffande riskerna med asbest. Merewether och Price gjorde exempelvis en stor undersökning om asbestarbetare i England och fann att 80 procent av dessa arbetare, som varit anställda i 20 år, hade symtom på asbestos. Liknande fynd gjordes av Böhme i Tyskland som fann att 79 procent av arbetarna hade asbestos efter att ha varit exponerade under 10 år. Den förstnämnda av dessa undersökningar gjordes redan 1930, den andra 1959. Det gjordes också en undersökning 1946 på 8 000 anställda i en asbestindustri i Tyskland, och man fann omkring 700 fall asbestos. Det finns också en finsk undersökning, det finns undersökningar från andra håll, och nya undersökningar kommer. En publicerades ganska nyligen i Lancet. Dessa borde vara så alarmerande att vårt krav om ett förbud mot asbest — naturligtvis med dispensmöjligheter, där det är omöjligt att helt klara sig utan asbest — borde tillmötesgås. På sådana arbetsplatser, där man verkligen är angelägen om att skydda arbetarna mot yrkessjukdomar genom dammskyddsanordningar, kunde det ges dispens för användning av asbest, men för övrigt skulle det vara förbud mot detta. Det har framgått av vad Sune Olsson har sagt här och av rapporter i åtskilliga tidskrifter att de nuvarande förhållandena är oerhört farliga för många arbetare som måste vistas i asbestdammiga miljöer.
Herr talman! Herr Olsson i Stockholm slutade sitt anförande med att fråga hur många byggnadsarbetare som skall skadas av asbest innan det sker någonting. Svaret på den frågan är att det redan har skett en hel del, och avsikten är att ännu mer skall ske i syfte att skydda dem som sysslar med asbest och asbestprodukter. Att jag inte anser att lagen om miljöfarliga varor skall tillämpas hör samman med att denna fråga skall gå in under arbetarskyddslagen. Det framgick av både herr Olssons och herr Takmans anföranden att det i allt väsentligt är i arbetsmiljön som asbest medför fara. Det är alltså med stöd av den lagstiftning som vi redan har som vi skall komma till rätta med problemet. Av de grundliga utredningar som gjordes förra året och av den forskning som bedrivits i länder som länge har sysslat med asbest, exempelvis Sovjetunionen och andra, har tydligt framgått att inte all användning av asbest är riskabel. Men hälsoriskerna är påtagliga vid arbetsplatser där asbestdamm förekommer i luften. Det är här de nya bestämmelserna skall gälla, och man har tagit ett steg framåt — bestämmelserna är snart färdiga. Det innebär en väsentlig skärpning av bestämmelserna i sådana situationer. Rå asbest och produkter där asbest förekommer i fri form får bara hanteras på arbetsplatser som är särskilt avsedda och utrustade för ändamålet. Dessutom ställs det i de nya anvisningarna särskilda krav på arbetsmetoderna och på tekniska anordningar för att förhindra skadligt damm i luften. Det skall också förekomma luftundersökningar och kontroll. Det är klart att den utbyggnad vi gör i arbetarskyddsorganisationen kan synas rätt ringa, men jag hoppas att herr Olsson i Stockholm delar min uppfattning att det är nödvändigt att vi har en kontrollapparat och anställer folk som kan utföra kontrollen. Det är ju ingen mening i att ha stränga bestämmelser eller ens förbud, om man inte har någon som övervakar efterlevnaden. De här strängare bestämmelserna, som nu växer fram, förutsätter alltså också en effektivare kontroll och övervakning. Men varför skall vi då inte införa förbud mot användning av asbest? Jag märkte tydligt att herr Takman var väldigt rask att påpeka att det givetvis skall vara förbud med dispensmöjligheter. Då blir det alltså inget totalförbud, utan man måste ge dispens i flera fall. Ingen av dem som kräver förbud mot asbest menar något annat än att vi måste ha dispensmöjligheter. Den ordning som vi nu går in för liknar detta. Skillnaden är hårfin. Vi kräver nu att asbest skall ersättas med annat material när detta kan ske. Det är ett grundläggande krav i de nya anvisningarna: kan man påvisa att annat material kan användas, då skall det också komma till användning. De nya arbetarskyddsanvisningarna bygger helt och hållet på detta synsätt. I arbetarskyddslagen ser man alltså till, att riskerna för skador genom asbest minskas så långt det över huvud taget är praktiskt möjligt genom att ett minimum av asbest används på arbetsplatserna, där de stora miljöriskerna finns. Men om situationen på arbetsplatserna förbättras avsevärt, så att mycket mindre asbestdamm förekommer där, måste det också innebära en förbättring ute i naturen och den omgivande miljön. Allmänheten behöver inte riskera att andas in damm i någon större omfattning, om asbest används i allt mindre utsträckning. Det är riktigt att de anvisningar som nu har utarbetats inte räcker. Vi måste också ha forskning på det här området. Herr Takman talade om dispensmöjligheter, och det betyder att också han menar att man måste använda asbest även i en förbudssituation. Då är forskningen naturligtvis väldigt väsentlig. Arbetarskyddsfonden har nu satsat en hel del pengar för att utveckla och förbättra metodiken för dammfri bearbetning av asbestcementprodukter. För mig är det nu väsentligt, herr talman, att snarast möjligt se till, att arbetsmiljön blir säkrare och att de som har att arbeta med asbest blir skyddade, och till det har vi arbetarskyddslagen. Jag är sedan inte främmande för att man kan behöva använda lagen om miljöfarliga produkter även när det gäller asbest ute i naturen och den omgivande miljön, och jag tvekar inte ett ögonblick att tillämpa den, om jag en dag anser det nödvändigt. Den lagen är omedelbart tillämplig på kemiska varor, men inte på en vara som asbest. Anser jag det behövligt med tanke på den yttre miljön är jag beredd att se till att den blir tillämplig, men för stunden är det viktigast att man förbättrar och skärper arbetarskyddslagen, så att de som sysslar med asbest på arbetsplatserna kan känna sig trygga.
Herr talman! Inrikesministern säger att detta först och främst är en arbetarskyddsfråga, och han tycker sig ha fått det konstaterat av mitt inlägg. Ja, det är riktigt, men vi värnar ju inte bara om arbetarklassen, vi värnar också om allmänheten. Jag tänker på rivningsprojekt som är i gång i ganska stor omfattning. Vid rivningar lösgörs stora mängder asbest som har satts upp tidigare. Jag tror att det kommer att bli problem i de städer där man skall riva gamla hus. Då kanske det blir möjligt att använda lagen, som då tydligen mer skall gälla den yttre miljön. Det är väl ungefär som med bullret. När allmänheten börjar bli störd av de kompressorer som arbetarna tvingas använda, då blir de bullerdämpade, inte förr. Sedan måste man fråga sig varför asbest i fri form inte tidigare har förbjudits, trots att skadeverkningarna är kända, trots att Byggnadsarbetareförbundet har krävt förbud sedan lång tid tillbaka och trots att t.o.m. Byggnadsentreprenörföreningen har ställt sig positiv till ett förbud mot asbest i fri form i den lugna vetskapen om att det finns ersättningsprodukter. Det finns exempel på arbetsplatser där man lyckats förhindra användning av asbest sedan arbetslagen sagt ifrån att de inte vill utsätta sig för risken med dammet. Detta med fler tjänster inom yrkesinspektionen är självfallet inrikesministern och jag överens om. Men jag upprepar att det är en felsyn om man tror att dessa yrkesinspektörer någonsin skall kunna vara någon sorts poliser och kontrollera att bestämmelserna om arbetarskydd efterlevs. Jag tog exemplet med skyddsräck, och jag kan upprepa det. Ingen kan åka runt på arbetsplatserna och kontrollera att skyddsräck finns. Det måste vara bestämmelser om detta, och man måste se till att de efterlevs. Samma sak är det med denna kontrollapparat. Jag tror inte att det blir så mycket med kontrollen, i varje fall inte med den förstärkning som nu kommer. Hittills har väl yrkesinspektörerna fått ta hand om redan skadade och ibland om lik. Förebyggande verksamhet har de åtminstone hittills haft svårt att hinna ägna sig åt. Frågan om dispenser kunde i och för sig John Takman ta upp. Men jag vill säga att det är klart att vi är rimliga, som vanligt, och vi vill inte se alltför ensidigt. Vi vill ju skydda arbetarna mot farorna, men vi är också klara över att materialet i vissa fall är oersättligt. Det enda område som jag känner till är användning av asbest för bromsskivor. Man kanske skall fortsätta att använda materialet där under betryggande former för dem som arbetar på de verkstäder och fabriker som tillverkar bromsskivorna.

Åtskilliga av remissinstanserna var inne på förbudslinjen. På byggsidan var både Byggnadsarbetareförbundet och arbetsköparnas förening inställda på att man skulle förbjuda all användning av asbest i fri form. Det är riktigt som Sune Olsson säger här, att det såvitt vi vet bara finns ett område där asbest tills vidare är oersättligt, och det är i bromssammanhang. Där skulle man kunna ge dispens. Det kan tänkas att det finns också några andra områden, men jag tror att de är ganska få. Man har när det gäller isolering — värmeisolering, ljudisolering o.d. — ersättningsmaterial som såvitt man vet inte innebär några yrkesrisker. Inrikesministern säger att arbetarskyddslagen går före och att det är den som bör gälla. Jag har självfallet ingenting emot det, men jag tror att fördelen med en tillämpning av lagen om hälsooch miljöfarliga varor är att man då får en kontroll vid källan, vid ursprunget, så att farliga produkter inte släpps ut. Dispensmöjligheten skulle gälla under två betingelser — jag tror att det räcker: för det första där det inte finns något acceptabelt ersättningsmaterial för asbest och för det andra där man har garanti för att alla de nödvändiga arbetarskyddsåtgärderna iakttas på arbetsplatserna. Och detta vet vi — det har Sune Olsson sett från det ena hållet, nämligen i sin egenskap av byggnadsarbetare på byggarbetsplatserna, och jag från det andra hållet i litteraturen om de epidemiologiska undersökningar som har gjorts om asbestsjukdom som en yrkessjukdom. Jag tycker att det räcker, herr inrikesminister, för att man nu skall slå näven i bordet och verkligen se till att man inte utsätter nya arbetargenerationer för samma risker som arbetarna varit och för närvarande är utsatta för.
Herr talman!

Herr Takman säger att det är mycket lätt att få fram ersättningsmaterial för asbest vilka såvitt han vet inte åstadkommer någon skada. Men det är just detta vi skall undersöka, och det är där lagen om miljöfarliga varor kommer in. Innan en ny produkt eller ett nytt material får släppas ut på marknaden skall man se till att säkerheten är betryggande ur alla synpunkter. Är en misstanke om farlighet underbyggd får produkten eller materialet inte föras ut — det är det nya. När det gäller de gamla material vi har och där vi nu ser att det är risker, så reglerar vi det i arbetarskyddslagen. Och jag utgår, som sagt, från att det får en tillfredsställande effekt. Till herr Olsson i Stockholm bara några få ord med anledning av att han sade att det kan föreligga stora risker för allmänheten och att man därför bör tillämpa lagen om miljöfarliga produkter. Herr Olsson påpekade att när man nu river i centrala delar av våra tätorter blir det en mängd asbestdamm som ryker omkring. Jag vill då bara fästa uppmärksamheten på att det finns inte mycket som är så i detalj reglerat som just denna rivningsverksamhet. I de bygganvisningar som arbetarskyddsstyrelsen utfärdade i juni 1972 är det klart utsagt hur man skall bete sig för att undvika risker i dessa fall. Där finns ju redan asbest, och man kan alltså inte utfärda något förbud, utan vad man kan göra är att reglera hanteringen så att den inte åstadkommer skada för allmänheten. Detta är alltså redan gjort i bygganvisningarna.

Herr talman! Herr Enlund har frågat mig dels om jag anser det rimligt att primärkommunerna åläggs en kostnad uppskattad till 25—30 miljoner kronor för utbildning av deltidsanställd personal för erhållande av dispens såsom förare av utryckningsfordon inom brandväsendet, dels om jag, om den skisserade utbildningen genomförs, är villig medverka till att de brandmän som genomgår utbildning då erhåller ett körkort i stället för en dispens enbart knuten till brandväsendets fordon. Inledningsvis vill jag understryka att den utbildning som herr Enlund här talar om i allt väsentligt behöver tillgodoses först i anslutning till körkortsreformens andra etapp som förutsätts genomförd tidigast år 1977. Det är givetvis svårt att nu beräkna vilket utbildningsbehov som kan föreligga vid den etappens genomförande. Vi har emellertid god tid på oss att planera och genomföra erforderlig utbildning. Körkortsreformen bygger i princip på att körkorten differentieras med hänsyn till den skillnad i svårighetsgrad som föreligger i framförandet av olika fordonstyper. I linje härmed uppställes exempelvis från andra etappens genomförande krav på särskilt kompetensbevis, dvs. körkort klass ABCE, alternativt ABCDE, för förare av lastbil med högre totalvikt än sju ton. Beträffande brandfordon kan konstateras att ett icke oväsentligt antal har en totalvikt över sju ton och därför efter andra etappens genomförande i princip endast får föras av den som har körkort av lägst klass ABCE. Ett sådant körkort ger emellertid även rätt att föra kombinationer, i vilka ingår tung släpvagn, dvs. långtradare och andra fordonståg. Utbildningen för ifrågavarande kompetens är därför av naturliga skäl omfattande och kostsam. Av dem som redan nu arbetar som heltidsanställda förare vid brandförsvaret torde flertalet genom att förete intyg om körvana automatiskt få kvalificerat körkort vid pågående körkortsutbyte. Så är emellertid ofta inte fallet i fråga om den deltidsanställda personalen vid brandväsendet. i I denna situation har överläggningar ägt rum mellan statens trafiksäkerhetsverk och Svenska kommunförbundet om en särskild för förare inom brandförsvaret anpassad förenklad och mindre kostsam utbildning som skulle leda fram till dispens från krav på kvalificerat körkort för förare av brandbilar. Förslag angående innehåll och utformning av en sådan utbildning har lagts fram av en av verket och Kommunförbundet tillsatt arbetsgrupp, och verket och förbundet har enats om att pröva förslaget vid en försöksverksamhet under våren 1974. Det har också uppgivits att Kommunförbundet inom den närmaste framtiden avser att göra en framställning till Kungl. Maj:t om författningsändring som ger möjlighet till sådan dispens som nyss sagts. I avvaktan härpå är jag inte beredd att göra några ytterligare uttalanden.

Herr talman! Jag tackar herr kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden till mina frågor är dels själva förslaget som arbetsgruppen från Svenska kommunförbundet och trafiksäkerhetsverket lagt fram, dels de reaktioner som detta förslag har framkallat ute i kommunerna. Enligt förslaget beräknas kostnaderna för en deltidsanställd utryckningsförare bli 2 730 kronor, varav den praktiska utbildningen under 30 timmar å 50 kronor drar drygt halva kostnaden. De därnäst tyngsta posterna är förlorad arbetsförtjänst under 5 dagar och traktamenten för bortovaro från hemorten under lika lång tid, som tillsammans beräknas kosta 850 kronor. Kommunikationsministern talar i sitt svar om en ”förenklad och mindre kostsam utbildning som skulle leda fram till dispens från krav på kvalificerat körkort — — —”. Det ger mig anledning att fråga: Anser kommunikationsministern att den föreslagna utbildningen är förenklad och mindre kostsam? Den kostar över två och ett halvt tusen per brandman och ger inget körkort, bara en dispens att framföra brandväsendets fordon. Om kostnaden för att förvärva denna dispens ligger så högt kan man också fråga sig, hur mycket det kommer att kosta i framtiden för de innehavare av vanligt körkort som vill förvärva behörighet som lastbilseller busschaufförer. Man kanske inte kan begära att kommunikationsministern skall kunna svara på den frågan i den här debatten, men jag ställer den ändå eftersom det finns anledning att fundera över vilka proportioner som kan anses rimliga. Kommunikationsministern säger att vi har god tid på oss att planera och genomföra erforderlig utbildning. Jag kan inte riktigt hålla med honom om det, såvida inte kommunerna får en längre tidsfrist än t.o.m. 1977. Den extra kostnad — beräknad till 25—30 miljoner — som enligt förslaget kommer att läggas på kommunerna, måste rimligtvis spridas över några år. Min hemkommun, som är ganska liten, och Sala har gemensamt brandförsvar. Brandchefen där har räknat ut att utbildningsprogrammet kommer att kosta dessa två kommuner sammanlagt 160 000 kronor. Statsmakterna vill ju inte att kommunerna skall höja skatterna. Då bör man också vara försiktig när det gäller att lägga på kommunerna nya kostnader. I sitt interpellationssvar säger kommunikationsministern att han vill avvakta Kommunförbundets framställning om författningsändring innan han gör något ytterligare uttalande. Jag beklagar att kommunikationsministern med hänvisning till den väntade framställningen inte vill svara på mina frågor och inte heller uttala någon som helst mening om utbildningsprogrammet. Förslaget skall, enligt vad kommunikationsministern själv säger, prövas genom försöksverksamhet, och jag antar att de kommuner som får denna försöksverksamhet förlagd till sitt område också måste betala vad den kostar. Jag är därför rädd att jag snarare är för sent än för tidigt ute med dessa frågor. Det är väl lämpligt att man diskuterar frågorna i riksdagen innan författningsändringarna genomförs. Efteråt är det i regel för sent. För att undvika missförstånd vill jag klart deklarera att jag inte anser att den nuvarande ordningen är tillfredsställande. En artonåring med nyförvärvat vanligt körkort för bil bör rimligtvis inte köra en tung lastbil utan föregående övningskörning; det är bra att vi nu får en ändring till stånd på den punkten. Vad jag velat efterlysa med min interpellation är en smidigare och billigare utbildning i de fall när föraren har en viss körvana redan förut. Jag kanske bäst klargör vad jag menar genom att ge ett exempel. En brandman har under många år varit deltidsanställd vid brandkåren och många gånger kört utryckningsfordon. Hans chef, som är en samvetsgrann person, anser sig inte kunna utfärda det intyg som automatiskt skall ge ABCE-körkort. Denne brandman är alltså ett gränsfall. Nu vill jag fråga kommunikationsministern, om inte denne brandman borde kunna få dispens utan en lika omständlig och dyrbar utbildning som den måste ha, som inte har några förkunskaper alls utöver det vanliga körkortet och framför allt inte någon körvana med tungt fordon. Jag vili även fråga — den frågan antyddes också i interpellationen — om det inte vore rimligt att denne brandman, om han genomgår utbildningen, får ett körkort i stället för dispens. Jag tycker att de kommuner och de brandmän som redan i vår skall delta i försöksverksamhet med denna utbildning borde få svar på dessa frågor.
Herr talman! Jag är glad över att herr Enlund i sitt anförande konstaterade värdet av den nya körkortsreformen. Man kunde av interpellationen få uppfattningen — felaktigt, förstår jag nu — att herr Enlund ansåg att man skulle ha kunnat ta litet lättare på en del av dessa frågor. Jag noterar alltså med tillfredsställelse det uttalandet. Regeringens och riksdagens beslut innefattar nämligen en ur trafiksäkerhetssynpunkt — det är det det handlar om =— betydelsefull differentiering av förarutbildning och förarprov. Genom specificeringen av utbildningen och proven har man velat skapa garantier för att varje förare på ett från trafiksäkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt skall kunna föra det slag av fordon han skall använda i trafik. Det är grunden för körkortsreformen. Genom att kraven i fråga om de mer kvalificerade körkorten ställts högre än för andra är det givet att utbildningen också blir mer omfattande och kostnadskrävande. Detta säger jag, herr Enlund, som en replik till frågan om kostnaden skulle bli 2 700 kronor eller något annat belopp. Någon omprövning av de kompetensfordringar som fastlagts att utgöra grundval för körkortsformen är inte aktuell. Vad trafiksäkerhetsverket och Kommunförbundet strävar efter — och vill pröva genom en försöksverksamhet under nästa år — är emellertid, om jag är rätt informerad, en för brandväsendets personal särskilt avpassad utbildning, som till begränsade kostnader ger denna personal den utbildning som behövs för att rätt kunna sköta den ansvarsfulla och krävande uppgiften som utryckningsförare av brandbilar. Om Kommunförbundet ger in en framställning härom är vi givetvis beredda att pröva möjligheterna till en sådan förbilligad utbildning. Men eftersom vi inte fått någon framställning i denna sak och jag har sagt att jag i nuvarande läge inte vill göra några uttalanden, anser jag att all vidare diskussion om enskildheterna i vad trafiksäkerhetsverket och Kommunförbundet kommit fram till i sina överläggningar skulle bli helt meningslös. Vi väntar dessutom, som jag också har framhållit, på att försöksverksamheten skall äga rum under nästa vår. Jag förslår att vi väntar och ser vad testen ger för resultat. Det är inte osannolikt att vi då får en något fastare grund för att bedöma vilka färdigheter hos förarna som denna skräddarsydda utbildning skall leda till och hur den skall värderas i förhållande till den utbildning som förutsättes för att ge kompetens enligt klass ABCE. I mitt svar har jag sagt att den utbildning som behövs för brandbilsförarna i huvudsak aktualiseras först år 1977. Dessförinnan blir kraven på utbildning för att få höjd kompetens — och för att få köra brandbil — mycket ringa. Det beror dels på att det bara finns ett litet antal brandfordon vilkas förande under åren fram till 1977 förutsätter högre kompetens än klass AB, dels på att en hel del förare genom intygsförfarande om körvana under 1974 kommer att få körkort av klass ABCE. Jag vill gärna ha detta sagt, därför att de problem som herr Enlund har tagit upp i sin interpellation rent mängdmässigt inte är så omfattande som man skulle kunna tro. Därmed är inte sagt att inte varje sådant här fall blir intressant att bedöma utifrån den test som skall ske under våren 1974. Jag har med detta tillägg till mitt svar försökt att besvara åtminstone en del av herr Enlunds frågor.
Herr talman! Självfallet har jag inte på något sätt velat aktualisera en omprövning av det nya körkortssystemet. Min interpellation gäller inte det. Kommunikationsministern säger att den här utbildningen inte skall behöva komma i fråga i så stor omfattning. För närvarande finns i runt tal 20 000 deltidsanställda brandmän i Sverige, och man har försiktigt räknat med att hälften av dem skulle behöva utbildning. Självfallet kan en hel del hända fram till 1977, som kommunikationsministern påpekar. Men det är ingen tvekan om att kommunerna har blivit oroade över hur de skall klara det hela, eftersom utbildningspaketet förutsätter att de deltidsanställda brandmännen, som ofta har ett civilt arbete, måste bege sig till annan ort under åtminstone fem dagar. Jag hoppades att jag i den här diskussionen skulle kunna få ett förtydligande av utbildningsförslagets innebörd, men det har jag inte fått. Kommunikationsministern säger att det här inte gäller heltidsanställda, eftersom de i regel har erforderlig kompetens. Det är nog riktigt, men det kommer att uppstå gränsdragningsproblem som är ganska intressanta. Även en del av de heltidsanställda kan få besvär med att få intyget. Det sägs nämligen att man skall ha kört i betydande omfattning. Enligt vad jag erfarit har körkortsbyrån i trafiksäkerhetsverket tolkat detta så, att brandmannen skall ha kört minst en gång varje tjänstgöringsdag, och tillsammans med annan körning i tjänsten skall det motsvara minst ett övningspass om ca 45 minuter. Jag tror inte att det finns många yrkeschaufförer som skulle kunna få intyg på att de har kört minst en timme varje arbetsdag under året. Jag nämner detta bara som ett exempel på hur stelbenta och verklighetsfrämmande reglerna kan te sig för de människor som skall tillämpa dem. Detta gäller nu som sagt en tolkning av vilka kvalifikationer och vilken vana de förare skall ha som kan tänkas få intyg trots att de saknar särskild utbildning. Men mina frågor gäller ju framför allt de deltidsanställda. Där ger herr kommunikationsministern ingen öppning. Jag tolkar även hans andra inlägg så, att det är ett utbildningspaket som skall tillämpas på varje deltidsanställd brandman som inte kan få det intyg som vi har talat om tidigare. Följaktligen blir det likartad utbildning, där alla skärs över en kam.

Herr talman! Jag upprepar vad jag sade alldeles nyss som svar på herr Enlunds senaste inlägg: Låt oss vänta och se vilka resultat försöken ger! Jag tillade: Det är väl inte osannolikt att vi då får en något fastare grund för att bedöma frågan om de färdigheter hos förarna som den här skräddarsydda utbildningen skall åsyfta och hur den skall värderas i förhållande till den utbildning som förutsetts för kompetens enligt klass ABCE. Jag tycker faktiskt att det svaret absolut innebär en öppning, som herr Enlund menar att han inte har kunnat förmärka.
Herr talman! Bara en fråga! Kommer den försöksverksamhet som nu läggs ut att vara en utbildning enligt det program som arbetsgruppen har lagt fram, dvs. till en kostnad av 2 730 kronor per brandman?
Herr talman! Det kan jag däremot inte svara på i dag, eftersom vi, såsom jag sade i en tidigare replik, ännu inte har fått någon framställning från Kommunförbundet om detta. Vi måste först se hur den framställningen ser ut och vad Kommunförbundet åsyftar att få försöka med.

Herr talman! Herr Stålhammar har frågat mig, om jag är beredd att vidareutveckla systemet med hastighetsbegränsningar på ett sådant sätt att det fortlöpande ökar trafiksäkerheten samtidigt som det förankras i trafikanternas rättsmedvetande. Försök med differentierad allmän hastighetsbegränsning på väg utanför tättbebyggt område har pågått sedan 1968 då systemet med särskild bashastighet infördes. Som ett led i försöksverksamheten sänktes bashastigheten år 1971 till 70 km/tim. Högre hastighet än bashastigheten tillåts på vägar av god standard. Det är statens trafiksäkerhetsverk som bestämmer om högre hastighet än bashastigheten skall vara tillåten. Trafiksäkerhetsverket följer fortlöpande utvecklingen och samråder i olika frågor med rikspolissstyrelsen och vägverket. Trafikbelastningen är en av de faktorer som ligger till grund för avgörandet av vilken hastighet som bör tillåtas. I detta avseende måste man emellertid utgå från årsmedeldygnstrafiken, vilket innebär att trafiken under vissa tider på dygnet kan vara så låg på vägen att bilisterna uppfattar fartbegränsningen som mindre nödvändig vid dessa tillfällen. För att komma ifrån denna olägenhet skulle man behöva ändra hastighetsgränserna efter växlingarna i trafiken, väderleken och andra inverkande omständigheter. Detta skulle i sin tur medföra att också vägmärkena skulle behöva ändras i motsvarande omfattning. Vare sig man väljer en lösning med manuellt utbyte eller med reglerbara fjärrmanövrerade skyltar kommer det att medföra orimligt stora kostnader för väghållaren. Möjligen kan man tänka sig att ändra hastighetsgränsen i särskilt angelägna fall då stark trafik förekommer under en begränsad period av året, exempelvis under sommarmånaderna, medan trafiken i övrigt är så begränsad att högre hastighet kan tillåtas. Att — som herr Stålhammar antyder — genom information via massmedia underrätta trafikanterna om vilka hastighetsgränser som gäller kan vara bra som ett komplement till utmärkningen under vissa förhållanden. Det är emellertid omöjligt att förlita sig på enbart sådan information och räkna med att nå alla trafikanter, särskilt som informationen måste vara detaljerad. Ett system med rekommenderade hastigheter nämns ibland som en lämplig lösning. Systemet har prövats i bl.a. Finland, där det emellertid för närvarande pågår omfattande försök med fasta, skyltade hastighetsbegränsningar. Resultaten av försöken med rekommenderade hastigheter har ännu inte till fullo utvärderats. Så mycket kan emellertid sägas att rekommenderad hastighet medförde en mycket blygsam reducering av medelhastigheten för trafiken i jämförelse med en oreglerad period. Sammanfattningsvis kan sägas att den försöksverksamhet med differentierad allmän hastighetsbegränsning som pågår i stort sett synes ha fungerat bra. På vissa vägsträckor under vissa tider upplever trafikanterna dock inte alltid hastighetsgränsen som meningsfull, vilket bidrar till att överträdelser sker. Trafiksäkerhetsverket, rikspolisstyrelsen och vägverket studerar tillsammans dessa problem.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

Genom de undersökningar som nu har gjorts vet vi också att hastighetsbegränsningarna har haft en gynnsam effekt på trafikolyckorna. Den i år publicerade rapporten med en jämförelse av olycksfallssiffrorna vid en övergång från 90 till 110 km/tim. på tvåfältsvägar visar t.ex. en ökning av olyckorna i Norrland med 10 procent och i det övriga landet med 50 procent. Jag skall inte gå in på några mer detaljerade tolkningar av resultaten, som finns i statens vägoch trafikinstituts internrapport nr 130. Vi kan i alla fall konstatera att lägre hastigheter ger minskat antal olyckor. Men tyvärr är inte problemet så enkelt att vi kan stanna vid detta konstaterande. Vi vet alltför väl både av egen erfarenhet och genom undersökningar att hastighetsangivelserna alltid överträds. Orsakerna är naturligtvis många. För en ensam bilist på en torr och bred asfaltväg i en Nr 151 vägsäker bil är det naturligtvis svårt att hålla 90-gränsen om han själv Måndagen den bedömer riskerna både för att bli upptäckt och för att råka ut för en 10 december 1973 trafikolycka som mycket små, medan samme bilist säkerligen håller sig en bra bit under 90-gränsen om det är mörkt, halt, dimmigt eller slaskigt eller om det är tät trafik på samma vägsträcka. Det är just därför som det är så viktigt att få en hastighetsangivelse som är så varierad som möjligt, så att den både upplevs som vettig i bilistens eget rättsmedvetande och sänker hastigheten så att risken för olyckor minskas. Siffrorna för antalet överträdelser av hastighetsangivelserna är ganska höga. I rapport nr 12 från statens vägoch trafikinstitut redogörs för en undersökning, där 64 procent av personbilarna körde fortare än 70 km tim., och 23 procent av dem hade en hastighet som med mer än 10 km/tim överskred den tillåtna. För 90 km-vägarna var samma siffror 25 respektive 9 procent. Det allvarliga är alltså den ökade tendens som man har kunnat konstatera till nonchalans i allmänhet mot trafikregler. Den blir naturligtvis inte bättre av att det blir en utbredd uppfattning hos en stor allmänhet att man kan bryta mot gällande regler och bestämmelser utan att riskera någon påföljd. Vi har t.ex. under de senaste åren kunnat konstatera hur tendensen att köra mot rött ljus har ökat i mycket stor utsträckning. Det var mot den bakgrunden som jag ställde min interpellation. Det finns två vägar man skulle kunna tänka sig att gå. Den ena är att pröva hur ett system med en högsta hastighetsangivelse och sedan rekommenderade hastigheter skulle utformas och vilka effekter det skulle få. Tyvärr avvisar kommunikationsministern det förslaget ganska kategoriskt genom att säga att det systemet har prövats i bl.a. Finland och att man där gått över till omfattande försök med fasta skyltade hastighetsbegränsningar. Jag skulle gärna se att man även i Sverige gjorde försök med rekommenderade hastigheter under en högsta angiven hastighet. Det kan hända att vi både skulle klara förankringen i rättsmedvetande och trafikolyckorna. Vi vet i alla fall inte förrän vi gjort försök. Den andra möjligheten skulle vara att ha avsevärt mer varierade hastighetsangivelser. Jag hade skisserat några tänkbara modeller i min interpellation, men kommunikationsministern avvisar det mesta av detta också då han säger att det finns inga möjligheter att klara de tekniska ändringar som måste till när det gäller information via vägmärken. Jag tolkar annars kommunikationsministerns svar på det sättet att han är öppen för en mera varierad hastighetsangivelse baserad på flera komponenter av typ växlingar i trafik, väderlek och andra faktorer som spelar in. Man måste gå vidare på den vägen även om det innebär tekniska svårigheter. Bashastigheterna som vi nu laborerat med några år, dvs. 70, 90 och 110 km per timme, får bara vara ett första steg på vägen. Om vi bortser från den rent tekniska frågan om hur informationen skall spridas måste — och jag tror kommunikationsministern ger mig rätt på den punkten — ett mer differentierat system vara att föredra, dvs. om vi kunde komma dithän att hastigheterna på samma vägavsnitt kunde variera med dygnsrytm, veckodag och årstid. Vid trafikflödestoppar bör 119 hastigheten vara lägre. Men för den som väljer att åka tidigt på morgonen t.ex. skulle hastigheten kunna vara högre. Den täta helgtrafiken på fredagseftermiddagar och söndagskvällar bör ge lägre hastigheter än övriga dagar under veckan. Vintermånaderna, särskilt november och december, skulle kunna ha lägre hastigheter än övriga månader. Speciella sänkningar skulle kunna göras under storhelger och semestertider. Genom ett sådant system skulle hastighetsbegränsningarna verkligen förankras i det som bilisten upplever som rimligt på ett helt annat sätt än nu. Jag är litet förvånad, trots allt, över den sangviniska inställning som svaret andas i slutet där kommunikationsministern säger apropå hastighetsangivelserna att på vissa vägsträckor och under vissa tider upplever trafikanterna inte alltid hastighetsgränsen som meningsfull. Men i stort sett har det mesta fungerat bra. Jag tror att det är alldeles för stor del som inte upplever hastighetsgränsen som meningsfull och därför bryter mycket mot bestämmelserna. Ett varierat system skulle ha en annan positiv effekt. Vi skulle kunna införa drastiska skärpningar över juloch nyårshelger och semesterrusningstider. Det märkte vi innan vi hade en allmän hastighetsbegränsning att just dessa drastiska nedskärningar av hastigheten som då gjordes omedelbart förankrades i bilisternas rättsmedvetande och resulterade i lägre hastighet. Man skulle också kunna tänka sig ett system där trafikanterna skulle ha möjlighet att välja att resa på dagen eller på natten och således själva bestämma vilken högsta hastighet som skulle vara tillåten. Om man åker en väg ena dagen med 100 km i timmen därför att det är en dag då trafiken inte är särskilt tät så bör naturligtvis böterna kunna bli bra mycket högre än nu om man åker samma väg en dag då hastigheten är begränsad till 70 km i timmen och man överskrider hastighetsbestämmelserna. Det är också mycket möjligt att det system av det här slaget skulle ge större spridning av trafiken till olika dagar och tider. Nu vet jag att många invändningar reses mot det system jag skisserat. Trafikanterna kommer inte att kunna hålla reda på de olika hastigheterna, säger man. Hur skall man kunna informera om vad som gäller? Det är de vanligaste invändningarna. Men om vi nu måste börja se på bilismen på ett annat sätt än tidigare på grund av bensinbrist, höga bensinpriser och miljöförstöring kan det inte vara orimligt att tro att den som väljer att åka bil i stället för ett allmänt kommunikationsmedel också lär sig ta reda på gällande hastighetsbegränsningar, t.o.m. från en dag till en annan. Då säger kommunikationsministern att ett system med utbyte av vägmärken med hastighetsangivelser, vare sig det skulle ske manuellt eller automatiskt, blir så dyrt att det inte går att genomföra. Systemet med information i radio och TV trodde kommunikationsministern inte heller på. Ändå är kommunikationsministern positiv till mer varierande hastighetsangivelser. Hur det skall gå till är då fortfarande en öppen fråga. Jag tycker att kommunikationsministerns svar andas väl mycket av handlingsförlamning. Ingenting säger väl att vi för all framtid måste ange hastigheterna med vägmärken vid vägarna. Man kan kanske tänka sig andra metoder — vad vet jag — t.ex. färgmarkeringar på samtliga vägar, i slitbanan eller genom skyltar. Kartor, plånboksinlägg och liknande kan delas ut på bensinstationerna — bensin måste ju alla bilister ha — med information om vilka hastigheter som gäller för olika vägar. Kompletteras detta med en systematisk information i radio och TV, har jag svårt att förstå om denna information inte skulle nå fram. Här finns verkligen utrymme för kreativitet. Att av slentrian hålla fast vid vägmärkena och hastigheterna 70, 90 och 110 samt påstå att vi inte heller kan ändra hastigheterna, eftersom vi inte kan ändra vägmärkena, är ett för dåligt försvar. Jag skulle vilja att kommunikationsministern mer konkret talar om vilka åtgärder han är beredd att vidta. Om kommunikationsministern dels skall kunna ha varierande hastigheter, dels vill förankra dessa hastigheter i trafikanternas rättsmedvetande men ändå avvisar ett system med utökad information i radio och TV och anser det omöjligt att ge information genom vägmärken, hur tänker sig kommunikationsministern att dessa båda mål då skall nås?
Herr talman! Man får nog inte förenkla denna fråga alltför mycket. Vi skall komma ihåg att vi bor i ett land, där klimatet varierar kolossalt från norr till söder. Man kan inte med bästa vilja i världen förenkla informationen till den grad herr Stålhammar föreslår, alltså att man skall kunna gå in på första bästa bensinstation och be att få ett kort, som talar om för en med vilken hastighet man skall köra under de närmaste 20, 30, 40 eller 50 milen. Det gäller ju betydligt allvarligare ting. Den information som lämnas vägtrafikanterna måste vara ganska detaljerad. En fordonsförare måste få klart för sig vilken hastighet som gäller just på den vägsträcka där han färdas. Att beskriva detta i radiomeddelanden, genom annonser i tidningarna eller via något litet klippkort på en bensinmack är ju inte möjligt. Det är inte heller möjligt att på det sättet täcka behovet av information över hela landet med alla de särbestämmelser som betingas av olika omständigheter. Om man för alla vägar med bashastighet får anledning att tillåta högre hastighet under natten då trafiken är låg, kunde man tänka sig att använda massmedia för att få ut ett meddelande härom. Det är dock inte möjligt, eftersom hastigheten bestäms inte bara av trafikintensiteten, som herr Stålhammar talar om, utan med hänsyn till vägstandarden, klimatet och andra ting. Vi har inte endast två sorters väglag, herr Stålhammar. Det finns för närvarande helt enkelt — det törs jag säga och stå för — inte något alternativ till vägmärken och vägmarkeringar när det gäller att upplysa trafikanter om de lokalt betingade trafikreglerna. Men man kan fortsätta försöksverksamheten. Bara för något år sedan gav jag trafiksäkerhetsverket i uppdrag att utreda möjligheterna att bestämma fartgränsen till exempelvis 30 km vid skolor, sjukhus, lekskolor, barndaghem osv. Ett sådant system kommer snart att tillämpas, för nu har en kartläggning skett. Jag vet inte om herr Stålhammar betraktar det som något värdefullt i och för sig. Det finns många andra sätt, på vilka man kan få en differentierad och riktig hastighet baserad på den trafik som möter oss såsom bilister. Jag gör inte saken bättre än den är, när jag i mitt svar säger att trafikanterna på vissa vägsträckor och under vissa omständigheter inte upplever hastighetsgränsen som meningsfull, vilket bidrar till att överträdelser sker. Detta är ett konstaterande av ett faktum, och då skall man inte försköna bilden i onödan. Men ställ då mot herr Stålhammars kritik av detta de gynnsamma effekter som restriktionerna från 90 till 70 ändå har inneburit. Herr Stålhammar har själv erkänt det, varför jag inte skall säga att det är någon glömska från herr Stålhammars sida, men på de sträckor där hastighetsgränsen sänkts från 90 till 70 har man enligt vägoch trafikinstitutet fått en reducering av olyckorna med 18 procent på riksvägar och genomgående länsvägar, medan på vägar med oförändrad hastighetsgräns på 90 km/tim antalet olyckor under motsvarande period t.o.m. ökat. När denna gynnsamma utveckling nu börjat, anser jag det från trafiksäkerhetssynpunkt inte vara välbetänkt att inleda försök med rekommenderade hastigheter. Bortsett från hur vi långsiktigt kan börja resonera om nya tekniska möjligheter anser jag att det skulle vara att bryta en positiv trend, om man nu skulle börja laborera med detta. I dagsläget ser jag det som i högsta grad olämpligt att nu påbörja något sådant just därför att vi, trots allt, olycksfallsmässigt är inne i ett relativt gynnsamt skede. Jag skall inte hårdra exemplet från Finland, därför att man skall inte alltför kraftigt bygga sina uttalanden enbart på något enstaka exempel. Men det är värt att tillägga, att man i Finland efter avslutade försök med rekommenderade hastigheter nu håller på att i stor skala pröva ett system med absoluta gränser. Det är intressant att iaktta den bieffekt som oljekrisen medfört i länder, där man tidigare inte haft någon högsta hastighet alls. Det gäller Frankrike, Danmark, Holland, Belgien med flera länder, där man tidigare varit mot hastighetsbegränsningar men nu av bränsleekonomiska skäl infört bestämda hastigheter. Om man får tro tidningsuppgifterna, som varit ganska entydiga, har hastighetsbegränsningarna redan haft så positiv inverkan på trafikolycksstatistiken, att man kommer att sträva efter att bibehålla begränsningarna, även om oljesituationen skulle bli bättre. Om detta torde herr Stålhammar och jag inte ha några delade meningar, men för fullständighetens skull nämner jag ändå att så tycks vara fallet. Sedan kan man tillägga att vi inte på något sätt skall vara dogmatiska. Visst skall vi på detta liksom på alla andra områden låta teknikerna arbeta vidare och försöka hitta på användbara system. Jag har i mitt svar bara försökt klara ut att frågan inte är så förfärligt enkel och att man kanske ändå får ha en viss förståelse för att vi i vårt gemensamma arbete på att försöka hindra olyckor och rädda liv på vägarna skulle vilja gå snabbare fram. Vi strävar efter bättre teknik för att därmed få större möjligheter, men ibland stöter vi dock på svårigheter, som kan vara besvärliga att övervinna.
Herr talman! Jag blev litet förvånad när kommunikationsministern sade att jag förenklade problemen. Jag trodde att han skulle säga att jag komplicerade dem. Jag upplever det ändå, som enklare och sämre, att ha hastigheterna 70—90-—-110 över hela landet, oavsett de varierande betingelser som gäller från trafiksäkerhetssynpunkt på olika vägar, än att ha ett system med större variation i hastighetsangivelserna. Jag har aldrig sagt att man enbart skulle ta hänsyn till dag eller natt vid hastighetsangivelserna, utan här kommer hela tiden olika typer av trafik — trafikblandning, vägbredd, vägren och alla andra komponenter — in i bilden. Jag tror inte att man som kommunikationsministern gjorde bara skall avvisa förslaget och något raljant säga att vi kan gå in på en bensinstation och där ta reda på vilken hastighet vi skall ha under de närmaste 30—40 milen. Om dessa vägar är sådana att de skulle tillåta en hastighet som inte vore normal för landet i övrigt, vore det bra, om bensinstationen i så fall kunde ge den upplysningen med tanke på att trafikolyckorna därmed skulle minskas. I detta fall är vi helt överens om att lägre hastigheter ger ett minskat antal trafikolyckor. Det måste vara fel att bara röra sig med dessa tre hastigheter, oavsett om det är vinter eller sommar, mörkt eller ljust, halka eller inte, och oavsett om det är gles trafik eller mycket tät trafik. Det måste i stället finnas möjligheter att vidareutveckla detta och decentralisera beslutsfattandet, så att besluten mera grundas på den reella risk bilisten tar när han färdas på vägen. Jag vet mycket väl att detta inte är ett enkelt problem, men jag tror att en differentiering i den här stilen skulle kunna ge bättre effekter och minskat antal trafikolyckor. När det gäller 30 km/tim framför skolor så vet ju kommunikationsministern att jag hade en enkel fråga på det i förra veckan. Jag hälsar verkligen med tillfredsställelse att det äntligen händer någonting. Vi kan inte längre stå till svars med att låta 25 tons lastbilar dundra fram utanför skolor där små sjuåringar är tvungna att passera vägen för att komma till och från skolan. Jag hoppas att länsmyndigheterna med kraft ser till att det blir 30 km/tim utanför skolor och vårdinrättningar av olika slag. Törs jag tolka en liten öppning i kommunikationsministerns svar när det gäller detta med allmänna hastighetsangivelser? Kan man tänka sig att nästa steg blir att vi kör med 70 110 km 80 100/120 beroende på årstiden eller andra faktorer som direkt kan påverka trafiken? Anser kommunikationsministern att det är ett rimligt förslag, eller är det också att förenkla problemet?
Herr talman! Jag tror att tiden snart är inne för att fler än kommunikationsministern skall tala om hur de vill ha det i den här frågan. Vi håller nämligen nu på att effektuera en beställning av riksdagen gällande försök med differentierade fartgränser. Vi har haft 90-försöket och håller nu på med 70-försöket. Jag tror att det snart är dags att gå tillbaka till riksdagen och redovisa dessa försök. Jag fick på sin tid kritik för att vi tog ett 70-försök. Det fanns sådana som menade att det hade varit dags redan då att gå tillbaka till riksdagen och redovisa försöket med 90 km/tim. Jag tyckte då och tycker fortfarande att det hade varit futtigt att komma till riksdagen med ett enda försök, och därför kom bashastigheten 70 att införas som ett andra differentierat försök. Jag menar således att det nu finns anledning att snart gå tillbaka till riksdagen och genomföra de försök vi har genomfört med differentierade fartgränser. Skulle vi nu börja med andra former av försök, som herr Stålhammar här tänker sig — vilka i och för sig kan vara intressanta — tror jag att det skulle missuppfattas av riksdagen, som nog snart vill höra hur det har verkat sedan vi 1967 började med differentierade fartgränser.
Herr talman! Det intressanta är hur man skall bära sig åt för att rädda liv på vägarna. Då är det ett irrelevant argument i sammanhanget att formellt hänvisa till att det kunde vara intressant för riksdagen att höra utfallet innan man går vidare. Vi har om fem å sex månader en semesterperiod framför oss med enorm trafik på vägarna. Vad är det som hindrar att man inför den går ut och föreslår sådana förändringar i nu gällande hastighetssiffror 70 110, att vi omedelbart kan få folk att reagera för hastighetsangivelserna och dessutom få möjlighet att se ifall hastighetsförändringarna i samband med en semesterrush leder till någon förbättring i trafikolycksfallsstatistiken. Om 60—65 procent överträder hastighetsangivelserna har vi faktiskt inte kommit speciellt långt, även om vi är en liten bit på väg. Då finns det två vägar att gå. Antingen har vi rekommenderade bashastigheter, eller också måste vi på annat sätt genom ökad differentiering få en bättre förankring i rättsmedvetandet hos bilisterna för hastighetsangivelsen. Jag tror att det finns en god beredskap hos bilisterna för att ta emot och följa de nya bestämmelser som då kan komma, under förutsättning att de upplever en risk i proportion till den angivna hastigheten. Därför skall hastigheten alltid stå i proportion till den risk man tar. Men att fortfarande bara slentrianmässigt föreskriva 70 km tim på samma väg när det är mörkt, halt och tät trafik är ett system som inte gagnar trafiksäkerheten, i varje fall inte på sikt.
Herr talman! Jag vill bara till slut säga att de bashastigheter vi nu har — 70, 90 och 110 km/tim — innebär högsta hastigheter. Sedan skall ju varje bilist — och det kunde herr Stålhammar ha sagt lika bra som jag — anpassa sin färd efter förhållandena. Om vi skulle fylla på med 60, 80 och 100 km/tim, så tror jag inte alls det skulle medföra någon större skillnad i procenttalen när det gäller trafikanter som inte har lust att följa reglerna. Jag vet inte vad herr Stålhammar grundar sin uppfattning på när han tror att trafiksyndarna därmed skulle minska i antal. Det är väl snarast så att vi med de hastighetsgränser vi nu tillämpar har kommit fram till det högsta antal fartgränser man bör använda. Skulle vi få fler gränser så är jag inte säker på att det skulle ge någon positiv effekt. Vi skall som sagt vara öppna för varje möjlighet att i det enskilda fallet reglera hastigheterna från tid till annan, när trafikstandarden och trafikintensiteten kräver det. Men att gå ut över hela riket med ytterligare försök av den innebörden att man skulle behöva arbeta med dem ytterligare två eller tre år, det är något som jag inte vill vara med om.

Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn har frågat mig om jag uppmärksammat de betänkliga följderna av rekryteringsstoppet vid SJ och om jag har för avsikt att hos SJ aktualisera frågan om nyrekrytering av personal. SJ har under en lång följd av år bedrivit ett omfattande arbete med att rationalisera och effektivisera verksamheten och att anpassa den efter utvecklingen på transportmarknaden. Detta har lett till minskat personalbehov. Därtill kommer att antalet avgångar med pension och på egen begäran hittills varit relativt lågt. Följden härav har blivit att personaltillgången på vissa områden kommit att inte oväsentligt överstiga personalbehovet. På andra områden har den ökade trafiken medfört knapphet på personal. Denna obalans har företaget sökt klara av genom bl.a. en omfattande intern utbildning och omplacering av personal. Något totalt nyanställningsstopp har dock inte tillämpats, däremot en restriktiv nyanställningspolitik. SJ-personalens åldersfördelning har ett direkt samband med den starka trafikökningen under och omedelbart efter andra världskriget. Behovet av nyanställning av personal blev då stort. Om detta behov inte uppkommit, skulle nyanställningen vid SJ ha sträckts ut över en längre tidsperiod, varigenom åldersfördelningen blivit en annan. Herr Magnusson har vidare berört övertidsuttaget vid SJ. Att i viss utsträckning utnyttja övertid och därigenom balansera personalbehovet under tider av högkonjunktur är i och för sig en normal företeelse i varje företag. Övertidsuttaget kan också ses som en mätare på personalläget i stort. Under den senaste tolvmånadersperioden motsvarade övertidsuttaget vid hela SJ i medeltal ca 400 man. Under motsvarande period tre år tidigare — dvs. under förra högkonjunkturen — var medeltalet ca 600 man. Det nuvarande övertidsuttaget motsvarar drygt 1 procent av personalstyrkan. Pensionsavgångarna vid SJ kommer successivt att öka de närmaste åren. Detta är givetvis en faktor SJ beaktar vid avvägningen av personalbehovet. En annan faktor är trafikutvecklingen inom SJ. En uppgång härvidlag kan också påverka behovet av nyrekrytering, även om man tar hänsyn till den fortsatta rationaliseringsverksamheten.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

För att ta ett exempel som ligger något tillbaka i tiden: År 1970 i juni framhölls från Statsanställdas förbund, att tidigare Svenska järnvägsmannaförbundet under senare år vid upprepade tillfällen diskuterat personalsituationen med SJ-ledningen. Det hade därvid från förbundets sida framhållits det angelägna i nyrekrytering. Begränsad sådan hade också SJ gått med på, men inte i den utsträckning som enligt förbundets mening var erforderlig. Förbundet ansåg att den nyrekrytering som förekommit var helt otillräcklig och menade att SJ-ledningens avvisande hållning på den punkten måste ändras. Personal och trafikanter kunde inte förstå återhållsamheten, det visar uttalanden från de fackliga avdelningarna och allmänhetens reaktion över försämrad service. Vid sjätte driftdistriktets företagsnämnd hade redovisats att ej mindre än 108 man per månad i genomsnitt gick på övertid. Övertidsuttaget hade nått en sådan omfattning att Svenska järnvägsmannaförbundet inte tänkte medge någon dispens från 200 timmarsregeln och skulle meddela avdelningarna och skyddsombuden att vara observanta på den saken. Det rådande missnöjet bland personalen kunde leda till allvarliga konsekvenser, och Svenska järnvägsmannaförbundet kunde inte avstå från att i tidningar och massmedia redovisa sin enträgenhet att påverka företagsledningen till ändrad hållning. Detta var alltså 1970. Om vi nu förflyttar oss till nuvarande tid skall vi finna att situationen anses vara lika prekär. I nr 16 av Statsanställd för i år rapporteras att personalsituationen vid SJ hörde till de mest debatterade frågorna vid centrala företagsnämndens sammanträde i april. Statsanställdas förbunds representanter hävdade där att det är hög tid att SJ nyrekryterar. Man påpekade att företaget, jämfört med hela den svenska arbetsmarknaden, ligger högt i fråga om medelåldern. För närvarande är den vid SJ 50 år. Det framhölls vidare från förbundets sida att i det totala antalet anställda ingår ett stort antal villkorligt arbetsföra, långtidssjuka och sådana som på grund av sin höga levnadsålder inte kan förflyttas till bristområden eller tvångstransporteras. Detta sagt gentemot SJ:s ledning, som vid överläggningar förklarat att det totalt sett föreligger personalöverskott. Under höstens lopp har opinionen inom de SJ-anställdas led ytterligare kommit till uttryck på olika sätt. Frågan har diskuterats vid åtskilliga fackliga möten och även inom politiska organisationer. Vid den årskonferens som hölls med vpk-distriktet i Jämtland-Härjedalen gjordes t.ex. ett uttalande som har tillställts de politiska partiernas distriktsorganisationer i Jämtland, Västernorrland och Gävleborg. Man uttalade där att regeringen bör anmoda SJ:s centralförvaltning att med tanke på SJ-personalens höga genomsnittsålder, den därav följande ökade sjukfrekvensen och det onormalt höga övertidsuttaget, påbörja en till dessa omständigheter anpassad nyrekrytering av personal. Uttalandet får ses mot bakgrunden främst av förhållandena vid Sundsvalls driftdistrikt. Förhållandena där har tidigare påtalats av den fackliga avdelningen 1052 i Ånge. Situationen har beskrivits så att för personal både i stationär och i åkande tjänst är övertidsuttag på F-dag vanligt övervägande delen av året. Och man påpekar bl.a. att åldersfördelningen gör att allt större del av personalen behöver all sin fritid till vila och rekreation, om den skall klara sitt ordinarie arbete. Nu har man fått en stor förslitning av personalen med ovanligt många långtidssjuka som konsekvens. Det sägs att vid överläggningar som skett på lokal och regional nivå har SJ-ledningen sagt nej till rekrytering och tvärtom meddelat sina ambitioner att avsevärt reducera personalstyrkan i takt med pensionsavgångarna. Också vid representantskapsmöte med avdelning 1024 i Stockholm har rekryteringsstoppet diskuterats. Det sades där att rekryteringsfrågan är i dödläge och att under de senaste åren endast sporadisk rekrytering har ägt rum. Det har påpekats att personalsituationen medverkar till förslitning av personalen och ökad sjukfrekvens vid SJ. Jag har haft tillfälle att läsa igenom ett protokoll med företagsnämnden vid sjätte driftdistriktet, där järnvägsöverläkaren lämnade en redogörelse över sjukligheten vid SJ i allmänhet och vid sjätte driftdistriktet i synnerhet. Protokollet är visserligen från december 1969, men vad som sägs har säkert sin giltighet också i dag. Järnvägsöverläkaren säger där att sjukligheten bland personalen inom SJ under senare år successivt stigit och att sjukdomarna samtidigt tenderar att bli långvarigare och mer svårartade. Sjukligheten hade t.ex. oavbrutet ökat från genomsnittligen 15 sjukdagar per man och år 1962 till 22 sjukdagar år 1968. Uppgjorda prognoser visade då att en fortsatt stegring kunde förväntas de närmast kommande åren. Detta berodde, enligt järnvägsöverläkaren, på det konstaterade sambandet mellan stigande levnadsålder och tilltagande sjuklighet. I det sammanhanget pekades också på den obetydliga nyrekryteringen av unga människor till SJ. I min interpellation har jag betonat sambandet mellan den trafikpolitiska målsättningen och personalpolitiken vid SJ. De företagsekonomiska kraven på företaget har naturligtvis spelat en roll vid utformningen av personalpolitiken. Man har utgått från att statens järnvägars verksamhetsområde skall vara anpassat till vad som är företagsekonomiskt lönsamt och att personalåtgången, med hänsyn till den utveckling som SJ under en följd av år genomgått med delvis minskad trafik, skall kunna hållas så låg som möjligt och att all nyrekrytering därför skall undvikas. I de uttalanden som gjorts utifrån landet beträffande personalsituationen har man starkt betonat att de nya signalerna i vad gäller trafikpolitiken också borde beaktas i detta sammanhang. Med andra ord: SJ borde ta hänsyn till att mycket talar för att den trafikpolitiska bilden kommer att förändras, med överföring av tunga transporter till järnvägarna, med fortsatt bibehållande av trafiksvaga bandelar osv. Regeringen har ju tillsatt en ny trafikpolitisk utredning med uttryckliga direktiv att försöka förbättra SJ:s möjligheter att hävda sig som trafikföretag. Enligt personalens och min uppfattning är detta skäl nog för att SJ borde kunna planera sin personalpolitik utifrån en förväntad gynnsammare utveckling I detta sammanhang kan man kanske också nämna den nuvarande oljekrisen. Jag skall inte beröra den mera ingående, eftersom den tidigare har ventilerats så mycket här i riksdagen, men den bör kanske ändå tas med i bilden i detta sammanhang. Nu säger kommunikationsministern i sitt svar att något totalt nyanställningsstopp inte har tillämpats vid SJ, däremot en restriktiv nyanställningspolitik. Detta är givetvis sant, men det finns då skäl understryka att denna politik varit så restriktiv att den i realiteten av de anställda uppfattats som ett rekryteringsstopp. Detta framgår av de olika uttalanden som gjorts. Jag skall anföra ytterligare ett sådant, som för övrigt stöder just de tankegångar jag anfört i min interpellation.

Svårast är väl förhållandena bland ytterpersonalen, i första hand växlingspersonalen, och den åkande personalen. SJ står de närmaste åren inför mycket stora pensionsavgångar. Detta har ju ett direkt samband med det förhållande som kommunikationsministern beskriver i sitt svar, nämligen att nyanställningen av personal var stor under och omedelbart efter andra världskriget. Det sägs också i svaret att detta är en faktor som beaktas av SJ. SJ-personalen har nog inte den uppfattningen att företagets ledning vidtagit tillräckliga åtgärder för att motverka avgången av personal. Tvärtom har man framhållit, som jag tidigare påpekat, att SJ uttryckt avsikter att reducera personalstyrkan betydligt i samband med pensionsavgångarna. Jag är inte riktigt på det klara med om kommunikationsministern har uppmärksammat de betänkliga följderna av den restriktiva nyanställningspolitiken — om vi nu vill kalla det så — och han uttrycker heller ingen avsikt att på något sätt aktualisera frågan om nyrekrytering av personal. Jag vill därför här upprepa min fråga: Anser inte kommunikationsministern, mot bakgrunden av den oro som visats från personalhåll beträffande följderna av rekryteringspolitiken vid SJ, att det vore befogat med ett initiativ från kommunikationsministerns sida för att aktualisera frågan om rekrytering av personal vid SJ?
Herr talman! Jag vill gärna göra en komplettering av mitt svar. I sin interpellation har herr Magnusson i Kristinehamn bl.a. sagt: ”Vid fackliga överläggningar har SJ sagt nej till nyrekrytering av personal och i stället gett uttryck för planer på ytterligare kraftiga minskningar av personalstyrkan. Detta skall främst tillgå på det sättet att ingen nyanställning sker i samband med pensionsavgångarna.” Jag har vetskap om att statens järnvägar och Statsanställdas förbund sedan ett par månader har en gemensam arbetsgrupp, som skall ta fram ett objektivt material rörande personalsituationen och sjukfrekvensen vid SJ. Arbetsgruppen arbetar enligt uppgift på det sättet att den distrikt för distrikt går igenom det aktuella läget. Gruppens arbete lär vara i stort sett avslutat, och en sammanställning av materialet sägs pågå på centralt håll både inom SJ:s ledning och inom Statsanställdas förbund. Vad resultatet blir av dessa överväganden vet jag ingenting om, men jag ser det ändå som positivt att SJ och Statsanställdas förbund på detta sätt gemensamt tar fram det grundmaterial som behövs för att rekryteringsfrågor, frågor om sjukfrekvens m.m. skall kunna diskuteras på ett så konstruktivt sätt som möjligt. Sett ur insynsoch arbetsmiljösynpunkt är det också enligt min mening ett riktigt grepp som här har tagits på dessa komplicerade problem.

Herr talman! Jag vet att Statsanställdas förbund har föreslagit dels en rekryteringsplan, dels ett samarbete mellan verket och förbundet för att försöka utreda situationen och nå gemensamma lösningar. Men det har inte försports mycket om det resultat man kommit till eller huruvida och i vilken utsträckning sådant samarbete har försiggått. Det tycks ändå vara en rätt allmän uppfattning att det råder totalt rekryteringsstopp. Jag skulle kunna citera ytterligare ett par uttalanden, bl.a. från bilpersonalens yrkesorganisations årsmöte, där det uttryckligen sades att man inte får blunda för de personalbekymmer som finns vid SJ och att verket håller på att bli ett ”gubbhus” på grund av rekryteringsstoppet. Nu i höst har man från Notviken skrivit till både förbundet och SJ och begärt nyanställningar i Notviken och förhandlingar om hela frågekomplexet.

Det var bl.a. med tanke på detta jag tog upp frågan nu, eftersom jag bedömde situationen så, att det kanske var nödvändigt för kommunikationsministern att här försöka ta ett initiativ. Vad beträffar dessa arbetsgrupper har jag hört att man har varit ute på stationerna och undersökt personalsituationen, och sedan har det kommit direktiv om indragning av turer. Om det hela skall verka på det viset att man först är ute och undersöker personalsituationen och kommer underfund med att det är för litet personal, och sedan verksledningen föranstaltar om indragning av tjänstgöringsturer, då är det fel sätt man angriper problemet på. Det kommer inte att lösa de långsiktiga problem som SJ står inför i fråga om personalrekrytering. Jag vet inte om det är allmängiltigt, men jag har hört vissa uppgifter om detta. Sedan har man haft ett annat sätt att klara personalsituationen. Man har anställt personal tillfälligt, med s.k. arvodistanställning. Det har t.o.m. gått så långt att dessa människor har använts också i säkerhetstjänst. Jag skulle vara glad om det kommunikationsministern säger beträffande arbetsgruppernas verksamhet kan leda fram till att vi får en nyrekrytering till SJ. Som jag sagt här tidigare är denna fråga en källa till oro bland personalen. Därom vittnar väl inte minst mängder av uttalanden i frågan; den diskuteras i olika sammanhang. Jag är bara litet skeptisk beträffande resultatet.
Herr talman! Jag vill bara komplettera mitt tidigare inlägg med att säga att jag också under de senaste två åren haft uppvaktningar från de statsanställdas organisationer, i första hand Statsanställdas förbund, som med mig har velat diskutera denna fråga i hela dess vidd. Jag har inte hållits utanför detta på något sätt. Man är ju i SJ skyldig att av och till redovisa läget i sina petita, så på den vägen får vi veta hur man där ser på situationen. Visst har vi blivit informerade. Det är väl ungefär tre kvarts år sedan som Statsanställdas förbund senast uppvaktade mig. Sedan har detta arbete som jag här beskrivit tydligen satts i gång. Förbundet har i varje fall icke ännu anmält sitt intresse av att komma igen, och det tar jag som ett litet men dock tecken på att man från den sidan vill avsluta det här arbetet och sedan måhända komma tillbaka och tala om även för departementschefen vilka erfarenheter man har av det. Jag kan tänka mig en sådan utveckling. Om det sedan blir ett ur de anställdas synpunkt positivt besked man kommer med eller om det blir något annat, det vet varken herr Magnusson i Kristinehamn eller jag någonting om i dag. Jag har uppfattat det så att man nu håller på att utvärdera detta grupparbete — eller vad vi skall kalla det — mellan SJ och Statsanställdas förbund. I avvaktan på det tycker jag inte att jag skall ta något initiativ nu.
Herr talman! Jag kan ha förståelse för kommunikationsministerns ståndpunkt, men jag skulle vilja peka på en sak innan jag avslutar diskussionen. Verkets ledning har ju framhållit vilken stor personalreserv som finns på de s.k. trafiksvaga bandelarna. Tydligen räknar man med denna personalreserv för att kunna lösa i varje fall en stor del av de personalproblem som finns på andra ställen. Nu vill jag understryka vad jag sade förut, att vi kanske får en ändrad trafikbild, som gör att vi kommer att ha kvar ett större antal av de trafiksvaga bandelarna än man tidigare tänkte sig. Det ställer denna fråga i en något annorlunda dager. Dessutom vill jag påpeka att det inte är lätt att flytta personal som finns på de trafiksvaga bandelarna. I regel har dessa personer kommit upp i en sådan ålder — 50, 55 år och mer — att det är mycket svårt för dem att byta bostadsort och ändra sina levnadsbetingelser. Jag tror som sagt att man har en sådan här baktanke inom verket. Men jag kan förstå om kommunikationsministern vill avvakta vad utredningen kommer till.

Herr talman! Herr Lundberg har frågat chefen för jordbruksdepartementet följande. 1. Har herr statsrådet och regeringen uppmärksammat de många rättskränkningar som bolag och större markägare gör sig skyldiga till gentemot allmänheten, kronan, enskilda medborgare och allemansrätten genom att dessa bolag och större markägare ockuperar kronans mark, vatten, holmar och skär och godtyckligt flyttar gränser samt utestänger allmänheten från gamla färdvägar och markområden? 2. Anser regeringen att markägare som övertog markområden genom lagstridiga åtgärder, som exempelvis skedde åren omkring 1689 och 1765, i dag skall tillmätas starkare skydd av rättspraxis, makt och rätt än de medborgare som genom urminnes rätt hävdat och nyttjat denna rätt? 3. Anses flygfotografering och därpå tillverkade kartor med godtyckligt inritade gränser, bygdevägar och ägofigurer ha starkare rättsställning än gamla kartor och gränser? 4. Anser regeringen att nu förekommande godtycke, lagspråk och tolkning av föreskrifter, som för många är lika obegripliga som en mässa på latin, överensstämmer med europeiska naturvårdsdeklarationens principer av den 12 februari 1970? Där fastslås att ”naturen ger människan tillgångar och värden nödvändiga för hennes materiella välstånd, kroppsliga och själsliga välbefinnande och andliga liv”. Anser regeringen att denna deklaration skall gälla även för de stora egendomslösa grupperna, som drivs bort från urgamla nyttjanderätter och tvingas till dyra och årslånga processer om sin rätt? S. Om så ej är fallet, kan man förvänta snabba åtgärder för att rätta vad som brister och för att ge vårt folk i dess helhet rätt att under ansvar nyttja, bruka och ha tillgång till de värden ett demokratiskt fosterland i jämlikhet bör bjuda och säkra åt alla medborgare? Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Herr Lundberg tar i sin interpellation upp frågan om skydd för de servitut eller servitutsliknande rättigheter som befolkningen på många orter i vårt land på grund av urminnes hävd har till samfärdsel, jakt, fiske, mulbete, slåtter etc. Sådana rättigheter utövas ofta på mark som tillhör kronan. Herr Lundberg anför att ortsbefolkningens rättigheter bygger på att kronan verkligen genom domstolar och ämbetsverk respekterar och bevakar kronans äganderätt gentemot andra som gör anspråk på marken. Det skall inte bestridas att kronan tidigare ofta försummat att bevaka sitt markägarintresse. Kronan har sålunda under gången tid i stor utsträckning upplåtit skogar och andra fastigheter till bruksrörelsens understöd eller eljest åt enskilda. Det har förekommit att fastigheterna sedermera behållits i strid mot upplåtelsevillkoren. Orsaken till att kronans äganderätt så småningom fallit i glömska låg väl delvis däri att upplåtelserna ibland skett under former som varit ägnade att fördunkla gränsen mellan enskild och statlig äganderätt, t.ex. under stadgad åborätt eller annan långvarig besittningsrätt. År 1881 antogs förordningen om tjugoårig hävd, vars bestämmelser efter vissa ändringar tagits in i 16 kap. jordabalken. Lagstiftningen innebär att om någon erhållit lagfart på fast egendom, som kommit ur rätte ägarens hand, och därefter under 20 år i följd med äganderättsanspråk innehaft egendomen utan att talan om bättre rätt till egendomen väckts mot honom, så har han på grund av hävden rätt till egendomen framför den andre. Om egendomen under hävdetiden innehafts av flera efter varandra, gäller kravet på lagfart endast den förste innehavarens förvärv. Med anledning av 1881 års lagstiftning framfördes oro för att kronans rätt blivit trädd för när. Vid 1912 års riksdag föreslog Kungl. Maj:t att hävdetiden provisoriskt skulle utsträckas ytterligare tio år för kronans fastigheter, för att ge kronan längre rådrum att systematiskt efterforska i vad mån anledning förelåg från dess sida att göra gällande äganderättsanspråk till fastigheter i olika delar av landet. Förslaget blev emellertid inte antaget av riksdagen. Hävd kan alltså vinnas utan hänsyn till egendomens natur av ursprunglig kronojord. Detta innebär att om de bolag och större markägare som avses i interpellationen kan åberopa lagfart och tjuguårig hävd till den omtvistade marken, kan kronan inte med utsikt till framgång anställa återvinningstalan rörande samma mark. I den mån de rättigheter herr Lundberg berör i sin interpellation är att hänföra till servitut är ortsbefolkningens rätt inte beroende av vem som äger marken. Servitut på grund av urminnes hävd gäller även mot ny ägare. Det ankommer på servitutshavaren att själv söka tillvarataga sin rätt vid de tvister som herr Lundberg beskriver i sin interpellation. Genom rättshjälpsreformen har även de små i samhället fått tillgång till juridisk expertis såväl i som utom rättegång. De har därmed fått möjligheter att få sin rätt även i så juridiskt komplicerade tvister som de som rör servitut på grund av urminnes hävd. Uppkommer i sådan tvist fråga om fastighets gränser gäller jordabalkens regler. Gräns som blivit lagligen bestämd har den sträckning som utmärkts på marken i laga ordning. Kan utmärkningen inte längre fastställas med säkerhet, har gränsen den sträckning som med ledning av förrättningskarta jämte handlingar, innehav och andra omständigheter kan antas ha varit åsyftad. Om gränsens sträckning inte utmärkts på marken i laga ordning, har gränsen den sträckning som framgår av karta och handlingar. Har gräns inte blivit lagligen bestämd, gäller de rå och rör eller andra märken som av ålder ansetts utmärka gränsen. Det ankommer på domstolarna att på sedvanligt sätt pröva den bevisning som förebringas rörande fastighetsgränsen. Jag vill i detta sammanhang erinra om att kännedomen om och redovisningen av kronans markinnehav i fråga om holmar och skär kring landets kuster delvis är bristfällig. Utredning angående äganderätten pågår sedan några år inom lantmäteristyrelsen. När denna utredning blivit klar kan det finnas anledning att återkomma till ämnet. Avslutningsvis och med anledning av herr Lundbergs hänvisning till europeiska naturvårdsdeklarationen vill jag erinra om de insatser regering och riksdag under de senaste årtiondena har gjort för att trygga tillgången till naturen för alla människor i vårt land. Vi har vår urgamla allemansrätt som herr Lundberg varit den förste att i olika sammanhang försvara. Men som herr Lundberg själv i olika sammanhang har påpekat är denna inte tillräcklig för de förhållanden i vilka vi nu lever. Vi har skaffat oss möjligheter att planera också för framtida generationer. Genom naturvårdslagen och dess föregångare strandlagen och naturskyddslagen har vi skapat instrument för att bevara fri tillgång till orörda naturområden för rekreation och friluftsliv.